Fru talman! Kanske någon här i kammaren tycker att frågan om alkoholfritt nattvardsvin är litet udda och knappast hör hemma i riksdagen. Men då skall jag helt kort berätta att Olle Grahn och jag, som väckt den här motionen, upptäckte att beslutet om vilket nattvardsvin som får användas inom svenska kyrkan grundas på 1686 års kyrkolag, och vi har nu föreslagit en lagändring. Enligt denna gamla lag får nämligen inte alkoholfritt nattvardsvin användas. Detta har också senare slagits fast av först domkapitlet och sedan regeringsrätten. Kyrkorådet i Älvsbyn hade nämligen beslutat att använda alkoholfritt nattvardsvin i sin församling. Men detta överklagades och beslutet förklarades olagligt. Detta tolkade vi som att en lagändring borde ske, så att man fick klarhet i beslutanderätten och så att rätten att använda alkoholfritt nattvardsvin kunde fastslås. Visserligen har biskopsmötet 1978 rekommenderat att alkoholfritt nattvardsvin får användas, men en sådan rekommendation räcker tydligen inte. Vi motionärer hade kanske inte aktualiserat den här frågan om vi inte hade uppmärksammats på den av så många människor, som faktiskt på ett eller annat sätt var engagerade i den, liksom genom flera konferensbeslut — framför allt inom nykterhetsrörelsen. Det vore fel om man skulle säga att den här frågan är marginell, när man vet att många tidigare alkoholmissbrukare inte vågar delta i nattvardsfirande på grund av risk för återfall till alkoholmissbruk. Många människor vill inte heller av principiella skäl gå till nattvarden, om alkoholhaltigt vin används. Och det kan ju inte vara någons avsikt att människor av sådana skäl skall anse sig förhindrade att delta i nattvardsfirande. Kulturutskottet, som behandlat vår motion, uttrycker förståelse för de skäl som vi fört fram för alkoholfritt nattvardsvin. Utskottet finner dock att frågan i första hand är en inomkyrklig angelägenhet. Utskottet avstyrker därför formellt vårt förslag om lagändring. Konstitutionsutskottet, som yttrat sig över motionen, anser däremot att det trots pågående överläggningar i kyrka-stat-frågan inte finns något hinder för eventuell lagändring, som i så fall skulle avse ändring i kyrkolag. Vi motionärer har respekt för att frågan om alkoholfritt nattvardsvin är en inomkyrklig fråga, och då kulturutskottet ganska kraftigt understryker biskopsmötets rekommendation, ställer vi inte något speciellt yrkande. Jag vill dock poängtera vad kulturutskottet påpekar, nämligen att biskopsmötets rekommendation skall leda till att alkoholfritt vin kommer till användning. Det måste nämligen vara naturligt att kyrkan är solidarisk med de svaga och tar sin del i kampen när det gäller att rädda människor från 57 alkoholmissbruk. Därför förutsätter jag att kyrkan kommer att uppmärksamma och använda det alkoholfria nattvardsvinet i större utsträckning än hittills. Biskopsmötets uttalande att samråd skall äga rum mellan kyrkoråd och präst om vilket alternativ av vin som skall användas, räknar jag med nu helt kommer att följas. Kulturutskottet säger också att om dessa rekommendationer inte skulle följas, så är utskottet inte främmande för att lagstiftning kan bli aktuell i ett senare skede. Behandlingen av de problem som den här motionen tar upp belyser också hur orimligt det är att staten skall fatta beslut om inomkyrkliga frågor. Det borde ju vara kyrkan själv, och därför bör kyrka-stat-frågan så fort som möjligt få sin lösning. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, eftersom jag tror att biskopsmötets rekommendation och den här motionsbehandlingen skall få positiva effekter.

Herr talman! Jag vill bara uttrycka min sympati för den här motionen — av en alldeles speciell anledning, nämligen den att biskopsmötet relativt nyligen har fattat ett beslut som ger barn ner till fem år rätt att delta i nattvardsfirande. Det menar jag är ett i och för sig mycket äventyrligt beslut, och ett sådant beslut kräver faktiskt att man kan ge ett nattvardsvin som är alkoholfritt.

Herr talman! Det som står i proposition 1979/80:182 om elevers och föräldrars medinflytande i skolan tycker jag man kan betrakta som ett frieri utan förpliktelser. Efter många års tal om hur viktigt det är med föräldrainflytande och elevmedverkan i skolan kommer den här mycket urvattnade propositionen. Inte mer fyllig blir frågan genom utskottets behandling av den. I propositionen föreslås att rektor skall samråda med representanter för elever och föräldrar innan beslut fattas i vissa frågor. Samrådet kan också utvidgas till en skolkonferens, där företrädare för annan personal i skolan deltar. Frågor som det kan samrådas om är fördelningen av medel inom skolan, schemaläggningen, utformningen av de fria aktiviteterna och friluftsverksamheten, ordningsföreskrifter, lokalanvändning och inköp av böcker, inventarier och annat utbildningsmaterial. För lågoch mellanstadiets elever skall samrådet bara gälla föräldrarna, om inte föräldrarna kräver att eleverna skall vara med. Samråden skall bara vara fyra gånger per år, och rektor äger ingen skyldighet att kalla till samråd i ärenden som det är bråttom med. Detsamma skall gälla, om föräldrarna eller eleverna av olika skäl inte vill använda sin samrådsrätt. Då blir det alltså ingenting. I utredningen Barn och vuxna slås det fast hur viktigt det är att föräldrarna får verklig möjlighet att medverka i skolan. Man säger i utredningen: Familjens betydelse för barnets skolframgång framgår av en rad olika undersökningar, både i Sverige och i andra länder. Man har funnit ett så starkt samband mellan hembakgrund och skolframgång att man talar om direkta samband. Vidare säger man: Till bakgrundsfaktorerna hör även föräldraaktiviteten i klasserna. Barnomsorgsgruppen anser att en metodiskt genomförd föräldrasamverkan, som innebär föräldradeltagande i skolan, skulle bidra till att föräldrarna blir ett stöd, detta under förutsättning att föräldrasamverkan utformas så att alla föräldrar blir delaktiga. Föräldrasamverkan får inte bli ett ytterligare instrument för medeloch överklassen att stärka sina positioner. Detta säger alltså utredningen Barn och vuxna. Man slår också fast att de kontakter som i dag äger rum mellan hem och skola nästan uteslutande sker på skolans villkor. Föräldrarna kallas, föräldrarna informeras och föräldrarna får besked om vilka beslut som fattats. Hindren för föräldrar att delta i skolans arbete är många. En förutsättning för att man skall komma någonstans, om man verkligen menar att alla föräldrar skall ges möjlighet att delta i sina barns skolgång, anges också av denna utredning, nämligen att det är viktigt att koppla samman de ökade möjligheterna att delta i samhällsverksamheter, som berör barnen, med rätt till ledighet från arbete och rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ser man sedan på propositionen blir man mycket besviken. I propositionen förklaras inte hur samrådsförfarande skall gå till i praktiken, inte heller om det skall ske på dagtid eller kvällstid. Däremot är regeringen snabb att säga att förslaget inte får innebära ökade utgifter för stat och kommun. Och därmed har mycket gått förlorat i den långa debatten om hur viktigt det är hur föräldrar och elever deltar i skolan på ett annat sätt än i dag. De frågor som många i skolorna ställer sig är: Hur skall även detta mycket begränsade samrådsförfarande gå till i praktiken? Varför har inte regeringen redovisat några kostnader — det måste ju ändå få kosta något för någon part? Man må också fråga sig: Vad får föräldrar, elever eller skolpersonal ut av detta urvattnade förslag? Vad leder propositionens förslag till? Dessa frågor har jag mött på senare tid i mitt arbete i Hem och skola i Skogås. På min skola förstår man inte hur ens propositionens blygsamma förslag skall kunna genomföras. Jag menar, för det första, att det är orimligt att ha som utgångspunkt att förslaget inte skall få kosta något. Om samråd skall ske under dagtid och föräldrarna måste ta ledigt från sitt arbete, så måste kompensation för utebliven lön kunna utgå. Vi vet hur det ser ut på många skolor när det gäller föräldrarnas praktiska möjligheter att kunna engagera sig för barnen. Det finns en mängd hinder för detta engagemang. Vi vet också vilka det är som till följd av dessa hinder oftast engagerar sig. Det är viktigt att alla föräldrar dras in i skolarbetet. Jag menar att det är ytterst nödvändigt att kompensation för lön skall kunna utgå för att alla föräldrar skall ha denna möjlighet och även rättighet att delta. För det andra menar jag att det är mycket tveksamt om detta förslag kommer att innebära ett ökat medinflytande för elever och föräldrar. Samråden bör utvidgas och omfatta också eleverna på lågoch mellanstadiet. Samråden måste också ske oftare, minst en gång i månaden, om de skall få någon effekt. Då skulle det i vart fall finnas förutsättningar för ett mera meningsfullt och aktivt deltagande från elevernas och föräldrarnas sida kring de frågor som berör skolans vardag. För det tredje menar jag att möjligheten för rektorn att kringgå hela samrådsförfarandet måste tas bort. Rektorn skall vara skyldig till samråd, utan möjligheter att kringgå det. Elever och föräldrar bör i stället, menar vi i vpk, garanteras rätten eller skyldigheten till en aktiv medverkan i skolans arbete. Därför måste detta också skrivas in i skollagen. Det är inte säkert att det blir ett garanterat bra och meningsfullt inflytande, men i vart fall tillföräkras elever och föräldrar ett formellt inflytande. Vid utskottets behandling av denna fråga har vpk:s förslag avstyrkts av utskottet. När det gäller den begränsade skyldigheten att samråda hänvisar utskottet till att det finns komplicerade frågor som inte lämpar sig för samråd. Att utsträcka samrådet såsom vpk föreslår vore alltför långtgående. Det är en krystad undanflykt. När det gäller den ekonomiska ersättningen till föräldrarna hänvisar utskottet till det statsfinansiella läget. Men i andra sammanhang har man — det har vi kunnat konstatera — råd att slösa bort pengar. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 22. Sedan vill jag bara göra den noteringen att ordföranden för Hem och skola, som är ledamot av denna kammare, inte finns i salen när vi debatterar denna fråga, som är mycket viktig för hela Hem och skola-rörelsen.

Herr talman! Under ganska lång tid har frågan om elevers och föräldrars medinflytande i skolan varit ett viktigt inslag i skoldebatten. I motsats till andra länder har vi i Sverige nästan inga traditioner alls när det gäller föräldrars och elevers möjligheter att påverka och göra sina synpunkter gällande i skolverksamheten. I takt med att arbetslivet demokratiserats har föräldrar fått uppleva fandei skolan tillfredsställelsen av att kunna påverka och ta ansvar för sin arbetsplats. Motsvarande möjligheter har emellertid inte givits på skolans område, trots att skolan är den arbetsplats där deras barn i de flesta fall tillbringar tolv av sina mest formbara år. I skollagen slås fast att skolan i samarbete med hemmen skall främja elevernas utveckling till harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. I Mål och riktlinjer för 1980 års Läroplan för grundskolan sägs också att skolan har rätt att förvänta att föräldrarna stöder dess arbete. Om man vill att människor skall engagera sig i och lägga ner kraft och tid på en fråga måste man också ge dessa människor insyn i verksamheten och möjligheter att påverka det som de förväntas känna ansvar för. I proposition 182 lägger regeringen fram förslag som högst väsentligt förbättrar både elevernas och föräldrarnas medinflytande i skolan. Man föreslår samrådsskyldighet för rektorn gentemot företrädare för elever och föräldrar i frågor som har betydelse för eleverna. Likaså innebär förslagen att rektor skall ha skyldighet att fortlöpande informera elevoch föräldraföreträdarna om skolverksamheten. Ibland kan det naturligtvis vara av stort värde att personal, elever och föräldrar har möjlighet att gemensamt med rektor diskutera olika frågor. I propositionen föreslås att en skolkonferens inkallas för sådana överläggningar. Propositionens förslag innebär vidare att antalet samrådstillfällen skall vara fyra per termin. Vänsterpartiet kommunisterna kräver i sin motion att samrådsskyldigheten skall omfatta också eleverna på lågoch mellanstadiet. Utskottet pekar i sitt betänkande på att åtskilliga frågor är mycket komplicerade och att samrådet måste kunna framstå som meningsfullt för alla. Att då föreskriva samrådsskyldighet för rektor gentemot företrädare för lågoch mellanstadieelever menar utskottet är alltför långtgående. Detta innebär ingalunda att de här eleverna är utestängda från möjlighet att påverka. Propositionen säger klart ifrån att elever mycket väl kan delta i samråd då rektor och föräldrarepresentanter så finner lämpligt och att det är viktigt att eleverna stegvis får växa in i sin roll som demokratiska representanter. Lågoch mellanstadieeleverna har dessutom möjligheter att t.ex. i klassråd föra fram sina synpunkter. 61 I vpk-motionen kräver man också att rektor skall vara skyldig att samråda minst en gång per månad. Utskottet har funnit att propositionens förslag om fyra gånger per termin är väl avvägt. Yrkande 2 i vpk-motionen, där man kräver att riksdagen hos regeringen skall hemställa om en plan för hur elevers och föräldrars samverkan i skolan i praktiken skall genomföras, illustrerar på ett beklämmande sätt vänsterpartiet kommunisternas förakt för den enskilda människans förmåga att tänka själv och ta ansvar. Nej, vpk anser att det är regeringen som skall tänka för alla människor och tala om hur de skall göra. Proposition 182 — liksom SIA-besluten och den nya läroplanen — tar helt avstånd från ett sådant synsätt. Föredraganden betonar vikten av att man lokalt bestämmer i vilka former kontakterna skall ske så att samråden kan anpassas efter de olika förhållanden som råder i landets kommuner. Utskottet har fullt förtroende för elevers och föräldrars förmåga att tillsammans med rektor utforma regler för samråden och yrkar därför avslag på vpk-motionen. Motionerna 21 och 23 tar upp frågan om föräldrars möjligheter att påverka valet av läromedel, speciellt i avseende på att upprätthålla ett vårdat språkbruk. Utskottet framhåller att det är styrelsen för skolan som beslutar om antagande av läromedel efter förslag från rektor. Denne skall avge sitt förslag efter hörande av berörda lärare och företrädare för eleverna. Propositionen föreslår ingen ändring av detta förhållande. Utskottet erinrar också om möjligheten att diskutera val av läromedel på klassmöte. Likaså uppmärksammas i betänkandet föräldrarnas möjlighet att på politisk väg påverka läromedelsvalen, eftersom det är styrelsen för skolan som fattar beslut om antagande av läromedel.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
Herr talman! Jag kan inte hålla med Ylva Annerstedt när hon säger att det . här förslaget väsentligt förbättrar för elever och föräldrar när det gäller inflytandet i skolan. Det finns många hakar i förslaget som motverkar ett sådant inflytande. För det första utestänger man lågoch mellanstadieeleverna från samrådet. För det andra behöver skolan inte samråda om inte elever eller föräldrar vill utnyttja sin rätt. För det tredje får föräldrar som medverkar i skolan ingen lönekompensation, och då vet vi av erfarenhet vilka föräldrar det är som har möjlighet att delta i det här arbetet. Det har ju ändå gjorts utredningar på det här området.

Men hur skall man uppnå det, om man bortser från en mycket viktig del av den här frågan, nämligen lönekompensationen för dem som är borta från arbetet. Det finns heller inga praktiska anvisningar alls om hur det ökade medinflytandet skall kunna förverkligas. Jag tycker förslaget är dåligt. Jag har tio års erfarenhet av att arbeta inom Hem och skola-rörelsen, där många av oss har frågat: Hur skall detta i praktiken kunna leda oss framåt? Det har varit en angelägen fråga för Hem och skola-rörelsen att använda föräldrarna som en resurs i skolan på olika sätt, men man måste konstatera att förslaget är väldigt futtigt. Visserligen kan man, om man vill vara snäll, se det som ett steg i rätt riktning, men det är myrsteg som tas här. Jag förstår inte hur detta skall få någon praktisk effekt på det arbete som vi bedriver i min Hem och skola-förening. Vad man i stället skulle göra är att som vpk föreslår garantera rätten till inflytande för elever och föräldrar. Det kan man göra genom att bifalla vpk-motionen. Men med det här förslaget — jag tänker både på propositionens förslag och på utskottets skrivning — förs inte frågan väsentligen framåt.
Herr talman! Nej, Inga Lantz, det är inte så att lågoch mellanstadiets elever utestängs från möjligheter till inflytande. Det sägs klart ifrån i propositionen att dessa elever skall kunna ta del i samråd när föräldrar och rektor så finner lämpligt. Och nog måste väl Inga Lantz hålla med om att det kan finnas frågor där sjuåringar inte har så stor möjlighet att delta på lika villkor i ett samrådsförfarande. Vidare säger Inga Lantz att skolan inte är skyldig att kalla till samråd om ingen begär det. Men det är väl ändå så att man inte kan tvinga människor att samråda om någonting. Skall man samverka måste detta bygga på förhållandet att bägge parter önskar ett samrådsförfarande — det tycker jag är är ganska självklart. Inga Lantz tar också upp rätten till ledighet och till ersättning. Det kan inte vara okänt för Inga Lantz att båda de utredningar hon refererade till är ute på remiss och att man efter remissomgångens avslutande överväger remissvaren och därefter lägger fram förslag. Det är ju inte så, att den här propositionens förslag och utredningarnas förslag på något sätt utesluter varandra. Tvärtom kompletterar de varandra. Inga Lantz sade vidare att det inte finns några anvisningar. Nej, och det är inte heller meningen att det skall finnas några anvisningar för hur det skall gå till. Förhållandena är ändå mycket olika i kommunerna. Regeringen överlåter åt parterna — elever, föräldrar och rektor — att själva bestämma utformningen. Både regeringen och utskottet har fullt förtroende för att dessa representanter på ett ansvarsfullt sätt kan utforma reglerna, så att de bäst passar just de ifrågavarande förhållandena. Inga Lantz sade sedan att det här förslaget inte kommer att få någon praktisk effekt. Jag förstår inte att hon över huvud taget kan tala på det sättet, eftersom det är en väsentlig förbättring för såväl elever som föräldrar att på detta sätt få möjlighet och rättighet till ett samråd om skolfrågorna.

Detta är ju mycket viktiga frågor i skolans verksamhet, och de är alltså underkastade kravet på samråd. Hur Inga Lantz kan säga att detta inte får någon praktisk effekt är, som sagt, mycket märkligt. De mest vitala delarna av skolans verksamhet, förutom undervisningen, är ju på detta sätt underkastade samrådsskyldigheten.
Herr talman! För att man skall kunna ta upp de frågor som Ylva Annerstedt nämnde får det ju inte finnas något kryphål, så att det går att undvika att samråda. I det föreliggande förslaget finns det kryphål. Rektorn kan underlåta att kalla till samråd, och hittills har ju skolan dikterat hur föräldrainflytandet skall vara beskaffat. Jag trodde att man skulle komma längre i den här frågan, att man skulle ta medinflytandet för elever och föräldrar mer på allvar.

Herr talman! Efter Inga Lantz inlägg förstår jag att hon verkligen inte har särskilt stort förtroende för skolans rektorer. Hon menar att rektorerna har möjlighet att krypa undan sitt ansvar. Jag tror faktiskt inte att våra rektorer är så ansvarslösa, när det kommer ett riksdagsförslag om ökat medinflytande för föräldrar och elever. Snarare är det så, att rektorerna i våra skolor på ett mycket ansvarsfullt sätt är medvetna om att det går mycket lättare att arbeta tillsammans med elever, lärare och föräldrar än mot dem. Rektorerna är nog mycket tacksamma mot de föräldrar och elever som ställer upp för att ta ansvar för skolverksamheten. Sedan vill jag beröra kravet på bifall till yrkandet om att sammanträden skall ske minst en gång i månaden. Det är faktiskt så att förslaget i propositionen, åtminstone vad gäller höstterminen, tillgodoser det kravet. Vi har fyra månader på höstterminen, och propositionen föreslår fyra tillfällen per termin. omfattas av samrådsskyldigheten. Jag kan bara upprepa ytterligare en gång Nr 56 att de inte är utestängda. Tvärtom påpekar propositionen att lågoch mellanstadieeleverna skall beredas möjlighet att delta i samråd när rektor och föräldrar så finner lämpligt. Inga Lantz använde t.o.m. propositionens formuleringar när hon säger att det är viktigt att eleverna växer in i sin roll. Det är precis det som föredraganden anför i propositionen: Jag vill särskilt peka på vikten av att man låter eleverna stegvis växa in i den roll som tillkommer dem när de blir högstadieelever. — Det är precis det som propositionen stryker under. Sedan upprepar Inga Lantz att det måste finnas tvingande regler för hur man skall samverka. Jag tycker återigen att det är att visa ett förakt för och en nedlåtenhet mot de föräldrar och elever som — enligt propositionen och utskottets betänkande — själva kan utforma detta. Jag tycker det finns all anledning att ha förtroende för människors förmåga att utforma de här samrådsformerna. Och att uttala sig för tvingande centrala regler är återigen ett uttryck för vpk:s önskan att centralstyra. När det gäller rätten till ledighet och eventuella möjligheter till ersättning kan jag återigen peka på att det inte är vår vana att föregripa en remissomgång och de eventuella synpunkter som lämnas av remissinstanserna. Utredningarnas förslag och propositionen utesluter, som jag sade tidigare, inte alls varandra utan kompletterar varandra.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1980/81:10 behandlas ett antal motioner rörande grundskolan, vilka väcktes under den allmänna motionstiden. Jag tänker kommentera två av de moderata motionerna. Under riksmötet 1976/77 väckte Lars Ahlmark och jag en motion där vi yrkade på en utredning av förutsättningarna för en till sex år sänkt 65

Fru talman! Vi har diskuterat betygsfrågan i riksdagen många gånger genom åren. Det senaste tillfället då vi fattade ett beslut var för drygt ett och ett halvt år sedan. Därutöver har gymnasieutredningen uppdrag att se på viss del av betygskomplexet. Det finns sålunda inget skäl att ändra det av riksdagen fattade beslutet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få överlämna regeringens budgetproposition för budgetåret 1981/82.

Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för kammarens sammanträden under tiden den 12 januari-den 8 mars 1981. Denna plan överensstämmer med tidigare lämnat förhandsmeddelande. Jag vill erinra om att till kammarens ledamöter utdelats bl.a. en förteckning över propositioner avsedda att avlämnas under våren 1981 och ett meddelande om riksdagens arbete m.m.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka skälen är till att en ny ordförande i sexualbrottskommittén inte har utsetts och vad jag avser att göra för att påskynda utredningsarbetet. Eva Hjelmströms första fråga saknar numera aktualitet, sedan ordföranden i arbetsdomstolen, hovrättslagmannen Johan Lind, den 15 december förra året förordnades till ordförande i sexualbrottskommittén. Som svar på den andra frågan får jag erinra om att det både i de ursprungliga direktiven för kommittén och i de tilläggsdirektiv som utfärdades i december 1979 anges att uppdraget bör fullgöras skyndsamt. Min förhoppning är därför att kommittén — där ju Eva Hjelmström själv är ledamot — kommer att arbeta med den skyndsamhet som uppdragets natur medger.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det är riktigt att den nu saknar aktualitet, eftersom en ny ordförande äntligen har utsetts— jag tycker fortfarande att det tog en anmärkningsvärt lång tid. Det är också min förhoppning att kommittén, vars arbete är så viktigt inte minst för kvinnorna i vårt land, skall kunna arbeta skyndsamt och lägga fram konkreta förslag.

Herr talman! Eva Winther har frågat mig vilka åtgärder som enligt min mening bör vidtas för att förhindra att invandrade svenska medborgare utsätts för övergrepp av polisen i form av diskriminerande och brutal behandling. Som svar på frågan vill jag först erinra om det för Eva Winther välkända förhållandet att det behövs en viss kontroll för att Sverige skall kunna upprätthålla principen om den reglerade invandringen. Att medborgarskapet för den som reser in i landet skall kunna kontrolleras vid gränsen är ju självfallet, men även den s.k. inre utlänningskontrollen har sedan gammalt ansetts oundgänglig. Vid antagandet av den nya utlänningslagstiftningen har också förutsatts att det även i fortsättningen behövs en viss medborgarskapskontroll även inom landets gränser. Denna kontroll ankommer på polisen, som här har en både grannlaga och otacksam uppgift. Det är naturligtvis utomordentligt angeläget att uppgiften utförs under stort hänsynstagande till 'det obehag som den kan innebära för enskilda personer och att man försöker undvika varje åtgärd som kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande. Rikspolisstyrelsen och invandrarverket har nyligen tillsatt en gemensam arbetsgrupp för att se över formerna för kontrollen. Jag finner det naturligt och riktigt att de ansvariga myndigheterna fortlöpande ser över formerna för en verksamhet som i så hög grad som den här aktuella berör enskilda människors integritet. Men man måste också hålla i minnet att polisen i sin verksamhet mycket ofta utsätts för beskyllningar om fel eller övergrepp, som vid närmare kontroll visar sig vara obefogade eller överdrivna. Utlänningskontrollen utgör därvidlag inget undantag. Klart är ju dock att fel kan begås även av polisen och att varje misstanke om detta måste föranleda en grundlig och objektiv undersökning av de ansvariga organen. Som jag har förutskickat i budgetpropositionen avser jag att inom kort ta upp frågan om ändrade regler för handläggningen av anmälningar mot polispersonalen. Viktigast är emellertid att man i all den utsträckning som är möjlig förebygger varje risk för ett diskriminerande uppträdande gentemot invandrare från enskilda polismäns sida. Som jag ser det är detta framför allt en utbildningsfråga. I den proposition om polisens uppgifter, utbildning och organisation m.m. som Eva Winther har nämnt har jag understrukit vikten av att eleverna vid polishögskolan får en grundlig och allsidig information om invandrarnas situation. Jag har också föreslagit att praktik vid andra samhällsorgan —t.ex. de kommunala invandrarbyråerna — skall bli ett nytt inslag i polisutbildningen. Jag kan också nämna att en arbetsgrupp med representanter från rikspolisstyrelsen och invandrarverket redan har arbetat snart ett år med att se över utbildning och information inom polisväsendet, dels i fråga om utlänningslagstiftningen, dels vad gäller allmänna invandraroch minoritetsfrågor. När det gäller de senare frågorna har arbetsgruppen föreslagit en förstärkning bestående bl.a. i förlängd utbildningstid på alla stadier i polisutbildningen. Det framlagda förslaget tillämpas redan på försök till stor del.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är utförligt, och jag tycker att det visar att justitieministern tar allvarligt på de rapporter från olika håll som kom i slutet av förra året och som gällde diskriminerande, kränkande och brutal behandling från polisers sida mot invandrade svenska medborgare. Det rörde sig om händelser i samband med den inre utlänningskontrollen men också vid andra kontakter mellan invandrare och polis. Låt mig först säga, att vi helt klart behöver inre utlänningskontroll. Jag menar att det i detta sammanhang finns två viktiga begrepp, som vi bör slå vakt om, nämligen rättssäkerheten och förtroendet för polisen. Alla människor i vårt land måste behandlas på ett sätt som inte kränker deras värdighet och deras integritet och som står i överensstämmelse med svensk lag, vare sig det gäller svenska medborgare eller utlänningar, och det är särskilt viktigt att polisen agerar på ett sådant sätt att det kravet tillgodoses. Polisen har en dubbelroll: dels att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, dels att vara allmänheten till stöd och hjälp. Därför är det mycket viktigt att förtroendet för polisen inte rubbas. Jag tror att de flesta som arbetar inom polisen är medvetna om att förtroende är något ömtåligt; det får inte missbrukas, det är lätt att fördärva och det är svårt att återställa. Vad jag är ute efter med min fråga är just att få en diskussion till stånd om vad vi kan göra för att förebygga och motverka sådana händelser som rapporterats. Vi måste ha någon sorts kontroll. Men kan den genomföras på ett enklare sätt? Måste man ha pass, eller kan körkort eller identitetskort av annat slag godtas? Tycker Håkan Winberg som Stockholms polismästare att det vore praktiskt om alla som inte ser ut som svenskar bär pass på sig? Kan vi finna smidigare former? I samband med diskussionen i december sade man från polishåll, att ännu ingen anmälan i sådana här fall hade lett till åtal. Det sades också av dem som hade varit utsatta för diskriminerande behandling, att det ibland var svårt att få polisen att ta emot en anmälan. Nu säger Håkan Winberg i sitt svar att det kommer förslag till ändringar när det gäller utredningar av just dessa ärenden. Jag skulle, eftersom jag inte själv hunnit ta del av detta, vilja fråga vilka förslag som i budgetpropositionen nu framläggs avseende förändring av handläggningen av dessa ärenden. När det gäller de förebyggande åtgärderna måste man titta på tre saker: rekrytering, utbildning och personalstöd. Det är viktigt att de som anställs som poliser är lämpliga för polisyrket. Naturligtvis är det svårt att avgöra vem som är lämplig, men att de som skall ägna sig åt det här arbetet har människointresse tror jag är något som är väldigt viktigt. I fråga om utbildningen vill jag säga att jag är glad över vad som nu håller påatt hända på det området. Jag tänker på förslagen i proposition 1980/81:13 som visar att åtskilliga viktiga förändringar i utbildningen kommer att göras så att man tillgodoser elevernas behov av en bättre kontakt med samhällslivet och av att lära sig mera om ämnen som rör samhällsfrågor.
Herr talman! Jag är överens med Eva Winther om att det är viktigt att vi har en öppen och bra attityd i förhållande till invandrarna och att det är nödvändigt att motverka eventuella tendenser till diskriminering. Låt mig först säga att det rent allmänt är viktigt att svenska medborgare har en sådan öppen attityd och att vi vill motverka diskriminering i vårt dagliga umgänge med varandra. Här tror jag att diskrimineringsutredningen har en väldigt viktig uppgift. Den har bl.a. i uppdrag att utarbeta ett samlat program för att motverka fördomar och diskriminering i fråga om invandrare och andra minoriteter i Sverige. Sedan är det ju så att polisen har ett svårt arbete, och det är därför speciellt viktigt att polisen nalkas sina svåra uppgifter med en öppen och fördomsfri attityd. Eva Winther frågade vad som nu föreslås beträffande anmälningar mot polismän för brott i tjänsten. Det gäller ju en fråga som har utretts under ett antal år, och av den budgetproposition som nu har lagts fram framgår att olika regler skärps. Ett snabbare åklagarinträde slås fast. Vidare anges i propositionen att utredning beträffande misstänkta poliser i fortsättningen skall komma att genomföras av polismän i annat distrikt än där den misstänkte polismannen tjänstgör. Slutligen skall det finnas möjligheter för de politiskt valda ledamöterna i polisstyrelserna att granska dessa frågor. Detta tillsammantaget tror jag utgör några steg mot en bättre handläggning av de här ärendena. Nu vill jag inte påstå — och det har man inte heller sagt i den utredning som gjorts — att ärendena inte har skötts bra hittills, men onödiga misstankar om felaktigheter kan försvinna i och med detta.
Herr talman! Jag håller med om att poliser har ett svårt arbete, och det har jag också framhållit i min fråga. Jag hoppas att de åtgärder som nu kommer att vidtas när det gäller handläggningen av anmälningar om myndighetsmissbruk — jag vill kalla det så —-i form av diskriminering av människor skall medföra dels att ärendena tas upp till åtal på ett bättre sätt, dels att man får bort den misstanke som finns om att ärendena inte handläggs på ett riktigt sätt. De nya förslagen när det gäller utbildningen innebär en förbättring för de poliser som nu börjar sitt arbete inom yrket, men vilka insatser görs för att vidareutbilda de redan verksamma poliserna? Det är ju oerhört viktigt att hela poliskåren får en grundläggande kunskap om invandrarfrågor, om invandrarnas kultur och värderingar. Många invandrare kommer långt bortifrån och representerar kulturer som ju är väldigt olika vår egen. Jag sade tidigare att poliserna har ett påfrestande arbete. De blir ofta provocerade och hotade, och de skall många gånger reda ut mycket ångestskapande situationer. De ordningspoliser man ser är ofta mycket unga, och jag undrar därför om inte poliserna helt enkelt skulle behöva ett personalstöd. De skulle behöva få diskutera sina erfarenheter och upplevelser tillsammans med en utomstående konsult för att bättre kunna klara av sitt jobb.
Herr talman! Det Eva Winther sade om polisens ålder tror jag är ett förhållande som i första hand gäller för Stockholm, där det ju rått ett besvärligt vakansläge under många år och där man haft mycket unga polismän. Jag tror att vi är på väg mot en bättre tingens ordning så till vida att polismännen stannar kvar i Stockholm längre, och då får man ett större antal poliser som är litet äldre. När det gäller utbildningen av de poliser som redan är i tjänst vill jag erinra om den arbetsgrupp som omnämndes i svaret. I den arbetsgruppen finns det representanter från rikspolisstyrelsen och invandrarverket, och arbetsgruppen har till uppgift att just se på den här utbildningen och ta reda på vad som kan göras för att utvidga eller komplettera den.
Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att poliserna i sin utbildning får en bättre kontakt med samhället, och jag är glad över Håkan Winbergs förslag om att man också skall kunna arbeta och praktisera på invandrarbyråer. När det gäller de mer samhällsorienterande ämnen som nu kommer att ingå i polisutbildningen är frågan, om det inte skulle vara bättre om man läste dessa ämnen på universitetet, innan man togs in till en specialutbildning som en fortsättning på polisutbildningen. Detta skulle kanske kunna ge de blivande poliserna större möjligheter att uppleva samhället och träffa andra ungdomar. Nu är de mycket unga när de kommer till polisskolan och formas i den miljön. UHÄ har ju sagt att det inte finns någon möjlighet att ta emot poliskullarna, eftersom det rör sig om så många människor. Därför har det föreslagits att man i stället skulle låta lärare komma till polisskolan. Jag undrar om det inte vore möjligt att se på den här saken, för jag tror att det skulle vara mycket värdefullt för de unga poliserna att få studera tillsammans med andra ungdomar.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att se till att rapporten Fjärrvärme från Forsmark blir föremål för en bred remissbehandling, innan den föranleder ytterligare åtgärder eller ställningstaganden. Rapporten är en teknisk-ekonomisk utredning, som utförts av Storstockholms Energi AB och statens vattenfallsverk. I utredningen studeras ekonomin för ett alternativ med värmeavtappning från kärnkraftsblocket Forsmark 3 och överföring av hetvatten till Stockholm, jämfört med ett alternativ med koleldade kraftvärmeverk i Stockholmsregionen. STOSEB förklarar i rapporten att man genom förhandlingar med berörda intressenter slutligt vill pröva Forsmarksalternativets genomförbarhet. Vattenfallsverket är på vissa villkor berett att medverka till att STOSEB STOSEB och vattenfallsverket förklarar gemensamt att förhandlingar med sikte på att genomföra Forsmarksalternativet snarast bör inledas mellan Forsmarks Kraftgrupp AB och STOSEB. STOSEB har i en skrivelse till regeringen framhållit att det är angeläget att regeringen i energipropositionen håller möjligheten öppen att grunda basförsörjningen av Storstockholms värmebehov på överföring av hetvatten från Forsmark. Riksdagen har i anslutning till proposition 1979/80:170 som sin mening gett regeringen till känna att riktlinjer bör anges för hur storstädernas värmeförsörjning bör ordnas. I den kommande energipropositionen kommer storstädernas värmeförsörjning att behandlas. En remissbehandling av den aktuella rapporten är inte nödvändig för de riktlinjer för storstädernas värmeförsörjning som regeringen kommer att föreslå i energipropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret på min fråga. Förslaget om en hetvattenledning från Forsmark till Stockholmsområdet är ju inte vilket litet projekt som helst utan ett projekt som långsiktigt skulle få utomordentligt stora konsekvenser för Stockholmsregionens energiförsörjning och egentligen också för landets energiförsörjning, eftersom det här handlar om en så stor bit av den totala energiförsörjningen. Det rör sig om utomordentligt stora belopp. En rejäl bit av de kapitalresurser som vi kan använda på energisidan skulle tas i anspråk för ett sådant här projekt. Det skulle också i framtiden innebära en mycket hård styrning av hela energisystemet i Stockholmsregionen. På grund av att detta är ett system med mycket tunga fasta kostnader och ganska små rörliga kostnader motverkar man kraftigt möjligheterna att i den här regionen introducera alternativa energikällor av olika slag. Man motverkar också hushållningsåtgärder av olika slag. Att projektet har sådana här mycket djupgående konsekvenser gör det ju oerhört viktigt med en bred debatt i Stockholmsregionen omkring projektet och omkring alternativa lösningar för Stockholmsregionens energiförsörjning. Det är viktigt att alla tänkbara förslag kan komma fram och kan ventileras och bedömas tillsammans med det här projektet. Självfallet borde det i första rummet vara STOSEB:s ansvar att gå ut med remissen — det framgick också av min fråga att jag tycker det, vill jag minnas. Men nu har man alltså lämnat över rapporten till regeringen utan att lyssna vare sig på kommuner eller på intresserade organisationer och organ i regionen eller på andra håll. Därför blir jag litet fundersam när statsrådet Petri säger att han inte tänker skicka ut rapporten på remiss. Jag tolkar visserligen svaret så att de riktlinjer som aviseras i propositionen inte kommer att bygga på rapporten i någon nämnvärd utsträckning, eftersom 11 man inte anser att en remissbehandling är nödvändig för dessa riktlinjer, och jag förstår att man inte kommer att göra några ställningstaganden som så att säga närmar oss en sådan här hetvattenledning. Jag vill gärna säga att jag ser det som någonting mycket positivt. Men ändå borde det vara angeläget, inför formulerandet av riktlinjerna och inför de ställningstaganden som riksdagen skall göra, att vi får denna breda debatt och att alla parter — även intresserade organisationer, alla kommuner, alla partier i alla kommuner, som ju i stor utsträckning inte finns representerade — kan lämna sina förslag till och synpunkter på hur regionen skall klara sin energiförsörjning. Därför hoppas jagatt man på något sätt från regeringens sida kommer att medverka till att vi får den här breda debatten i Stockholmsregionen.
Herr talman! Jag vill bara klargöra hurdan beslutssituationen är i den här frågan. Det är ju så att beslut om värmeförsörjningen i Storstockholm i sista hand fattas av kommunerna själva inom regionen. Vad man kan göra i energipropositionen är att ange olika alternativ och riktlinjer och förutsättningar för olika alternativ. Det är alltså inte fråga om ett slutligt ställningstagande. Det är mot den bakgrunden jag har menat att någon remissbehandling nu inte är behövlig. Skulle det — och det vill jag gärna säga — i en framtid bli aktuellt med ett beslut om en hetvattenledning, måste självfallet en samlad prövning av olika konsekvenser komma till stånd, och den samlade prövningen måste föregås av en remissbehandling.
Herr talman! Jag är naturligtvis helt på det klara med att det är kommunerna som beslutar på vilket sätt de vill lösa frågan om sin värmeförsörjning. Staten är givetvis i och för sig inblandad via Vattenfall och är alltså part i en tänkt uppgörelse. Statsmakterna har ett stort intresse av att frågan löses, eftersom det som sagt är en mycket stor del av den totala energiförsörjningen i Sverige som här diskuteras. Möjligheten att introducera alternativa energikällor och möjligheten att göra energihushållningsinsatser i Stockholmsregionen har naturligtvis effekt på den totala situationen i landet, eftersom ungefär en femtedel av Sveriges befolkning bor här. Det är också därför som det kommer något slags riktlinjer för eller synpunkter på Stockholmsregionens och andra storstadsregioners energiförsörjning i propositionen. När man nu skall redovisa olika alternativ och möjligheter — som man tydligen tänker göra — hade kanske de synpunkter som kunde komma fram vid en remissbehandling av rapporten varit en god hjälp i arbetet, eftersom det finns flera bra förslag på hur vi skall klara värmeförsörjningen och energiförsörjningen i Stockholmsregionen. Men vill man inte välja den vägen, så finns det givetvis andra vägar.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att ändra den tänkta dragningen av en kraftledning mellan Svartbyn och Hjälta så att dragningen genom byn Sjömellankälen undviks. För att dra fram och begagna en kraftledning erfordras tillstånd, s.k. koncession. Koncessioner meddelas av regeringen eller, i vissa fall, av statens industriverk, som också bereder ärenden om koncessioner. Enligt vad jag har inhämtat har en ansökan avseende en ledning för 400 kV mellan Svartbyn och Hjälta getts in till industriverket av statens vattenfallsverk. Ansökningen remissbehandlas f. n. Det är därefter industriverkets uppgift att utifrån de inkomna synpunkterna pröva om den föreslagna ledningssträckningen kan godtas eller om andra alternativ bör övervägas. Skulle det visa sig att markägare, kommun och myndigheter inte kan bli överens om ledningsdragningen, skall ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Eftersom frågan om koncessionen nu prövas av industriverket är regeringen alltså förhindrad att f.n. vidta några åtgärder i fråga om ledningssträckningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är följande. Vattenfall planerar nu en 400 kV kraftledning mellan Svartbyn i Norrbotten och Hjälta utanför Sollefteå. Denna kraftledning planerades i en första omgång att gå utanför byn Sjömellankälen, men vid en andra stakning av leden valde Vattenfall att gå rakt genom byn. Detta innebar att ledningen kom att gå i närheten av och tätt intill vissa fastigheter. På grund av de risker det medför för människor och djur att vistas i de spänningsfält som omger en kraftledning med så höga volttal väckte detta förslag starka protester från bybornas sida — inte minst från dem som genom kraftledningens dragning förlorade möjligheter till utbyggnad av ladugård och utökning av djurbesättning. Utanför byn ligger skogsoch myrmark. Där skulle effekterna av kraftledningen inte vara skadliga för människor eller djur. Protesterna från byborna har uppmärksammats genom pressen. På ett centerinitiativ kallades representanter för Vattenfall till ett stormöte i byn. Detta har glädjande nog givit resultat. I lördagens tidningar i Västerbotten stod det nämligen att läsa att Vattenfall och Mo och Domsjö — som äger skogsmarken — i förhandlingar kommit överens om att kraftledningen kan dras över företagets marker. Dessa skogsmarker skall ändå inom de närmaste åren kalhuggas. Denna överenskommelse är glädjande, men man kan dock inte komma ifrån att handläggandet av ärendet väcker undran. Hade frågan inte uppmärksammats av press och massmedia, och även här i kammaren, skulle då bybornas krav ha tillgodosetts? Borde inte Vattenfalls och industriverkets policy vara att helt undvika dragningar av kraftledningar med dessa volttal genom befintlig bebyggelse, där riskerna för skador på människor och djur är stora? Fanns denna policy, skulle händelser som denna inte behöva upprepas. Jag har full förståelse för att statsrådet Petri inte i dag kan vidta åtgärder för att tillrättalägga det då aktuella beslutet. Som det nu ser ut behöver det inte heller vidtas speciella åtgärder i detta fall. Men det vore för framtiden värdefullt om energiministern uttalade en mening om detta förfaringssätt. Mycken oro skulle då kunna undvikas för de människor som i framtiden kan hamna i samma situation som människorna i Sjömellankälen hamnade i.
Herr talman! Det är alltid svårt att göra de avvägningar som det gäller att göra när man skall dra kraftledningar. Jag är säker på att man är väl medveten om detta både i Vattenfall och i industriverket, liksom på andra håll där man sysslar med ledningsdragning, och jag är säker på att man kommer att vara det i framtiden. Jag är glad för att man, som jag nu hörde, också har lyckats uppnå ett bra resultat i detta fall.
Herr talman! Det är roligt att höra att energiministern delar min glädje över det positiva beslutet och att byråkratin inte regerar över förståndet.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig, när jag avser att lägga fram den proposition om ändrad valkretsindelning i Malmöhus län som regeringen avsåg att presentera redan under höstriksdagen. Som bekant har frågan om en ändrad valkretsindelning i Malmöhus län diskuterats mycket länge. Personvalsoch valkretsutredningen avlämnade vid årsskiftet 1977-1978 betänkande där man föreslog att fyrstadskretsen skulle upplösas och länet delas in i tre valkretsar, mandatmässigt ungefär lika stora. Knut Wachtmeister var själv med i kommittén och känner naturligtvis väl till förhållandena. Remissinstansernas mottagande av förslaget var i stort sett positivt. Några avvikande synpunkter fanns dock. För att finna en lösning i valkretsfrågan som skulle kunna vinna så bred anslutning som möjligt ansåg därför regeringen att en särskild utredare skulle tillkallas. Detta beslutades i november 1979. I maj 1980 lämnade utredaren sitt förslag tillregeringen. Han förordade en lösning som stämmer överens med den som personvalsoch valkretsutredningen kommit fram till, alltså avskaffande av fyrstadskretsen och en indelning av länet i tre kretsar med vardera ca tio fasta mandat. Vid remissbehandlingen har detta förslag hälsats med tillfredsställelse av de flesta remissinstanserna. Bland dessa ingår då kommunerna i länet, länsstyrelsen och landstinget. Även de lokala politiska organisationerna har yttrat sig. Också dessa har ställt sig positiva till förslaget. Skånes socialdemokratiska partidistrikt och vänsterpartiet kommunisternas Skånedistrikt har emellertid invänt att valkretsindelningen i Malmöhus län inte bör lösas separat utan först i samband med att valkretsindelningen i de större valkretsarna i landet i övrigt ses över. Beslut i frågor av detta slag bör fattas i största möjliga enighet. Vid beredningen av ärendet i regeringskansliet, under vilken kontakt även har tagits med företrädare för oppositionen, har det visat sig att någon sådan enighet inte har kunnat uppnås. Med hänsyn härtill synes det f. n. svårt att lägga fram något förslag.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Petri för svaret på min fråga. Eftersom jag varit med i valkretsutredningen, som ju statsrådet påpekade, är det den kontakten med problemen i Malmöhus län som gjort att jag kanske mer än andra har klart för mig hur otidsenlig fyrstadskretsen är. För 60 år sedan, när den valkretsen bildades, var förhållandena och villkoren i städerna resp. på landsbygden helt annorlunda än vad som är fallet i våra dagar. Fyrstadskretsens städer — Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona — är geografiskt helt skilda åt och har inte längre något gemensamt som talar för att de tillsammans skall nominera riksdagskandidater med alla de svårigheter det medför att skapa rättvisa och tillgodose varje stads intressen. Det kan tilläggas att den övriga delen av Malmöhus län, som nu utgör den andra valkretsen, numera inte heller är ett geografiskt sammanhängande område sedan Helsingborgs vidgade storkommun avsnört Höganäs kommun från den övriga valkretsen. 1974 års valkretsutredning insåg dessa missförhållanden och uttalade att en reform av valkretsindelningen i Malmöhus län var mycket angelägen samt föreslog, som statsrådet också angav, tre valkretsar med Malmö som en och övriga länet uppdelat i två. Tre av de fyra socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig och ville ha en ytterligare överarbetning. En sådan har också kommit till stånd — den tillsatte ju statsrådet för drygt ett år sedan. Utredarna har i tre olika omgångar haft kontakt med de fem riksdagspartierna i länet. Av dessa överläggningar har framgått: 1. att alla fem riksdagspartierna utom vänsterpartiet kommunisterna förklarat att Malmö bör utgöra en egen valkrets, och 2. att alla riksdagspartier utom vpk förklarat att den bästa lösningen för länet i övrigt är två ungefär lika stora valkretsar med tio resp. nio fasta mandat. Länsstyrelsen, landstinget och berörda kommuner har också varit positiva till en sådan reform, något som statsrådet även har angivit i sitt svar. Mot bakgrunden härav är det naturligt att statsrådet Petri avsåg att lägga en proposition på riksdagens bord. Det förvånar mig mycket att statsrådet i sitt svar säger att socialdemokraterna i Skåne inte velat lösa frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län separat. Det står ingenting om det i utredningens departementspromemoria. Naturligtvis har statsrådet ingen skyldighet att avslöja vad som diskuteras i regeringen. Men varför tog man ånyo kontakt med oppositionen när allt tycktes vara klart enligt utredningen, där de fyra demokratiska partierna är överens om den här reformen? Jag vore alltså tacksam om statsrådet kunde lätta något på förlåten i den frågan.
Herr talman! När det gäller frågor om valkretsindelningen, som ju berör själva spelreglerna i det demokratiska systemet, är det, som jag sade i mitt svar, naturligt att man försöker handla i så stor enighet som möjligt. Därför tyckte jag att det var naturligt att ta kontakt med de olika partierna innan jag lade fram en proposition i frågan. Det visade sig därvid att man från socialdemokratisk sida hade invändningar och ville att frågan skulle lösas i samband med valkretsindelningen i övrigt. Jag vill också nämna att det fanns invändningar även på folkpartihåll. Mot den bakgrunden tyckte jag att det inte fanns anledning att lägga fram någon proposition med hänsyn till den grundläggande uppfattningen att sådana här frågor bör lösas i enighet. Jag vill gärna säga att jag själv tycker att utredningsmannens förslag är det bästa som hittills lagts fram. Jag kan inte se någon bättre lösning.
Herr talman! Av svaret framgår att den enighet om reformen som demonstrerades i departementspromemorian inte längre föreligger inom de tre regeringspartierna. Det förefaller som om Sydsvenska Dagbladet hade rätt i en artikel för en månad sedan, där man angav att det var folkpartiets riksdagsledamöter i länet som plötsligt hade satt sig på tvären, trots den tidigare demonstrerade enigheten. Det förhållandet att inga av de nuvarande fp-ledamöterna skulle hamna i den tilltänkta södra valkretsen har kanhända spelat in, eftersom det skulle göra konkurrensen i den norra valkretsen hårdare. Det är beklagligt om en principiellt ovidkommande fråga får styra Att sedan socialdemokraterna vädrat morgonluft och nu ser en möjlighet att sätta en käpp i hjulet för regeringen och därför har svängt och går emot reformen förvånar mig inte. När statsrådet nu säger att någon proposition inte är att vänta f. n. vill jag ställa ytterligare en fråga, som är synnerligen viktig för de politiska partierna ilänet: Är det tänkbart att vi får en proposition under våren, så att reformen likväl kan träda i kraft vid halvårsskiftet 1981 såsom avsett var?
Herr talman! Jag anser för egen del att det inte är möjligt att genom utredningsarbete eller på annat sätt driva frågan längre. Kan det på något sätt skapas enighet under januari månad är jag beredd att lägga fram en proposition. Kan man inte skapa enighet anser jag att det inte finns förutsättningar för en proposition.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för den positiva inställning han har till frågan och för de ambitioner han visar för att försöka lösa den här angelägna reformen. Jag har inga fler frågor.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag överväger något initiativ för att underlätta att introduktionsutbildning kan anordnas på skilda typer av arbetsplatser i enlighet med riksdagens intentioner. I interpellationen uppger Sten Svensson att det har förekommit att en facklig organisation har motsatt sig att yrkesintroduktion anordnas med hänvisning till ett kollektivavtal om flerårig lärlingsutbildning eller med hänvisning till att det inte finns något avtal om yrkesintroduktion. Inledningsvis vill jag fastslå att yrkesintroduktionen får anordnas och bör kunna anordnas inom hela arbetsmarknaden. Att förutsättningarna kan variera inom olika områden förändrar inte denna principiella utgångspunkt. Yrkesintroduktionen anordnas efter överenskommelse mellan skolan och det företag eller den institution som åtar sig att ta emot en elev i yrkesintroduktion. Syftet med yrkesintroduktionen är att ge elever som inte har anställning eller deltar i utbildning sådana erfarenheter av arbetet på en eller flera arbetsplatser att deras introduktion i arbetslivet underlättas. Jag vill betona att skolstyrelsens strävan skall vara att i första hand bereda eleverna utbildning inom gymnasieskolan. Först om detta inte lyckas, kommer yrkesintroduktion i fråga som ett erbjudande. Tidigare avtal som träffats mellan arbetsmarknadens parter om lärlingsutbildning och motsvarande utbildningar syftar som regel till en fullständig yrkesutbildning eller färdigutbildning efter grundutbildning. De ungdomar som erbjuds yrkesintroduktion befinner sig emellertid i en helt annan situation än de ungdomar som anställts och erhåller utbildning enligt sådana avtal mellan arbetsmarknadens parter. Yrkesintroduktion kräver nämligen i regel ett till varje individ anpassat program. Skolöverstyrelsen har också i det underlag som överstyrelsen har utarbetat för yrkesintroduktionen angett bl.a. att det i första hand kan gälla att hos de berörda ungdomarna skapa en positiv attityd och ett förtroendefullt förhållande till arbetsplatsen och kamraterna där. Utbildning i traditionell bemärkelse kan knappast vara utgångspunkt för arbetet. Handledarens erfarenhet samt elevens situation och önskemål bör enligt skolöverstyrelsen få vara avgörande för hur arbetet skall utformas. De erfarenheter och de kunskaper som ungdomar får under yrkesintroduktionen bör vara betydelsefulla oavsett vilken bransch de får anställning i. Yrkesintroduktionen får således inte ses så snävt yrkesinriktad att den enbart skulle vara av betydelse vid anställning i sådana företag eller institutioner varifrån eleven tidigare har erfarenheter av yrkesintroduktionen. Vad jag nu har redovisat var också en av utgångspunkterna för det som jag idens.k. ungdomspropositionen anförde om den arbetsrättsliga ställningen för elever i inbyggd utbildning och yrkesintroduktion . Jag angav som min mening att huvudregeln borde vara att anställningsförhållande inte skulle föreligga. Detta kunde, angav jag vidare, uppnås om bl.a. följande riktlinjer tillämpades. Mellan företaget och eleven skulle något avtal inte träffas. Studiestöd enligt gällande regler skulle utgå till eleven, och eleven skulle inte uppbära lön från företaget. En följd av att eleverna inte får anställning som arbetstagare är, som jag anförde, att den arbetsrättsliga lagstiftningen inte blir tillämplig på deras arbete eller på förhållandet mellan dem och företaget. Enligt hittills redovisade uppgifter har yrkesintroduktionen redan fått en betydande omfattning. En sammanställning som skolöverstyrelsen har gjort över länsskolnämndernas uppskattning av behovet av bl.a. yrkesintroduktion läsåret 1980/81 visar att det av regeringen våren 1980 beräknade antalet av 5 000 platser kommer att överskridas med drygt 1000 platser. Det är resultatet av att kommuner, företag och övriga berörda arbetat engagerat med de möjligheter som yrkesintroduktionen ger de ungdomar som efter avslutad grundskola av olika skäl varken har lyckats skaffa sig arbete eller kunnat placeras i reguljär utbildning. Jag ser givetvis med oro på den situation som kan uppstå, om avtal mellan parterna på arbetsmarknaden får till följd att företagens och institutionernas medverkan i yrkesintroduktion begränsas. Ytterst drabbas sådana ungdomar som befinner sig i en svår situation och som vi alla bör sträva efter att hjälpa så att de får arbete eller utbildning. Jag är därför övertygad om att parterna på arbetsmarknaden, liksom skolan, gör vad de kan för att tillmötesgå ungdomarnas behov av utbildning och arbetslivserfarenhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret på min interpellation. Skolministern har, som framgår av svaret, tagit fasta på mina synpunkter och har en rad rejäla besked att komma med. För egen del har jag kunnat konstatera att de åtgärder som vi här i kammaren fattade beslut om med anledning av den s.k. ungdomspropositioneni stort sett har fallit väl ut. Det har därför varit möjligt att som planerat kraftigt reducera antalet beredskapsarbeten för ungdomar utan att därmed, som socialdemokraterna förutspådde i kammardebatten, ungdomsarbetslösheten drastiskt ökat. När det gäller introduktionsutbildningen har emellertid, som jag påpekar i interpellationen, en del problem uppstått. De är främst hänförliga till hantverksbetonade yrken men kan också gälla industrin. Problemen hänger samman med en del fackliga organisationers inställning till utbildningen, men de är också en följd av att vissa arbetsgivarorganisationer visat passivitet i sammanhanget. Men det finns även, som jag redan varit inne på, skäl att notera några positiva händelser. Ett föredöme därvidlag är Metallindustriarbetareförbundets och Sveriges verkstadsförenings avtal. Dessa parter kunde på kort tid, som en direkt uppföljning till propositionen, ena sig om ett tillämpningsavtal. En personalchef inom verkstadsindustrin berättade för mig, när jag hörde mig för i denna fråga, att det tack vare denna anpassning av avtalen mellan parterna inte finns några problem med att följa upp propositionen inom denna sektor av arbetslivet. Som jag påpekar i interpellationen har emellertid så inte varit fallet med parternas agerande på andra områden. Där har man motsatt sig att det ordnas yrkesintroduktion på arbetsplatser där kollektivavtal gäller. Det har också förekommit att arbetsgivarorganisationer har uppmanat sina medlemmar att undvika denna form av utbildning. I andra fall har fackliga organisationer motsatt sig att introduktionsutbildning ordnas — med motivering att det inte finns något avtal härom. En representant för skolmyndigheterna i Jönköping berättar att man från skolans sida hade förhandlat med de lokala parterna inom byggområdet och träffat ett lokalt avtal om yrkesintroduktion för ett antal elever. Då kom det plötsligt ett centralt avtal som sade att ”vad som sägs om yrkesintroduktion inte gäller inom byggbranschen”. Då vågade inte de lokala parterna infria sina löften, och de berörda ungdomarna gick miste om sin chans till ett nytt arbete. För en praktikplats vid en trätoffelfabrik i Töreboda har Träindustriarbetareförbundet vägrat acceptera utbildningen. Man har meddelat att det i dess avtal ej finns någon sådan utbildningsform, varför man uppmanar företaget att avbryta utbildningen. Det motiv som redovisades var att ett tidigare utbildningsavtal var uppsagt och något nytt avtal ännu ej träffats.

Företagarna har i god tro och på uppmaning av skolmyndigheter och med stöd av SSA-råd ordnat introduktionsutbildning. Västernorrlands Allehanda berättar den 7 november: ”Det var ett hårt besked den 16-åriga praktikanten på en av Sollefteås Damfriseringar fick motta på onsdagseftermiddagen, då facket tvingat fram att hon skulle avskedas. Från arbetsgivarorganisationen fick företagasägaren order att skicka hem praktikanten med omedelbar verkan. Annars kunde hon ställas inför arbetsdomstolen, hotade man.” Vi har också noterat ett parallellfall gällande en bilverkstad i Luleå. En annan företagare — också i frisörbranschen — har blivit ålagd skadestånd, men i det fallet har kommunen åtagit sig att svara för skadeståndet. Under vilka former som kommunen, Vara kommun, gör utbetalningen och efter vilka beslut det sker är inte känt för mig, men jag vet att eleven i fråga får fortsätta sin utbildning under avtalsenliga former och tillgodoräkna sig det år hon varit ”praktikant” som utbildning. En mycket upprörande händelse har inträffat i Mariestad. Även om det är fråga om ett avtalsbrott — jag vill gärna understryka att jag när jag säger det gör samma - konstaterande som parterna själva — är omständigheterna i ärendets handläggning ytterst anmärkningsvärda. Jag skall därför redovisa några fakta i detta ärende. 1 Den 31 oktober 1979 anordnar kommunen en informationsträff med elever och företag som anmält sitt intresse för ifrågavarande utbildning. Den 7 januari 1980 startar utbildningen med sju elever. Före detta datum informerar vederbörande arbetsgivare kontaktombudet samt sina övriga anställda. Samma dag som utbildningen startar, dvs. den 7 januari, låter ägaren till en frisörsalong meddela Frisöranställdas förbund att två elever nu börjar på yrkesintroduktion hos honom. Drygt en månad senare, närmare bestämt den 17 februari, bekräftar fackorganisationen att man mottagit informationen. Man meddelar också att man tänker återkomma via lokal avdelning med begäran om förhandlingar. Sedan avhörs ingenting förrän den 11 september, då man begär den lokala förhandling man tidigare aviserat. I efterhand har dock företagets fackliga kontaktombud omtalat att en ombudsman i maj kontaktat henne för att kontrollera om eleverna fortfarande fanns kvar på företaget. Vid SSA-rådets sammanträde den 16 oktober, där arbetsgivaren deltar, rekommenderas han att avbryta utbildningen, vilket också sker. Svenska frisörföreningen erhåller därefter en tvisteanmälan från Frisöranställdas förbund, daterad den 22 oktober. Där yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd på 53 949 kr. och förbehåller sig rätten att göra en uppräkning av det yrkade skadeståndsbeloppet, såvida inte avtalsenliga förhållanden uppstår fr.o.m. vecka 44 år 1980. Den 20 november inleds förhandlingar i ärendet, och någon uppgörelse har ännu ej nåtts. Jag finner det ytterst märkligt att den fackliga organisationen, som redan vid introduktionens början för ett år sedan kände till den, såsom framgår av denna faktaredovisning, låtit tiden från den 7 januari till den 11 september gå innan man över huvud taget agerat i frågan. Jag har från Svenska frisörföreningen fått följande kommentar till den uppkomna situationen: ”Vi har försökt att få vår motpart att inse att våra medlemmar handlat i god tro och delvis efter övertalning av olika personer i ansvarig ställning från skola och SSA-råd.” När kravet från facket restes tog skolstyrelsen i Mariestads kommun kontakter med såväl fack på central nivå som myndigheter på länsoch riksplan. Skolmyndigheter på alla nivåer har beklagat men ej ansett sig kunna göra något för att rädda utbildningen. Skolöverstyrelsen, som är den myndighet som har gett sitt tillstånd till att utbildningen sattes i gång, har inte heller kunnat ge något råd — detta trots att skolöverstyrelsen i en skrivelse angett vilka utbildningsvägar som var öppna för denna verksamhet och bland dessa tagit med just utbildning för damfrisörer. Studierektor Folke Fredriksson i Mariestad kommenterar situationen på följande sätt: Det kan inte vara rimligt att de ungdomar det här är fråga om genom fackens agerande kastas ut i en oviss framtid utan möjlighet till vare sig utbildning eller arbete. Många gånger kan det också röra sig om ungdomar som är svårplacerade och som är mycket skoltrötta. Det kan ej heller vara rimligt att de företag som lojalt ställer platser till förfogande samt seriöst satsar på att ge ungdomarna en verklig utbildning drabbas av skadeståndskrav på över 20 000 kr. per elev. Företagarna har som sagt i god tro och på uppmaning av skolmyndigheter och med stöd av SSA-råd ordnat introduktionsutbildning. Det jag här redovisat har skapat en negativ publicitet kring en utbildningsform som från många utgångspunkter är värd uppmuntran. Arbetsgivarna i allmänhet blir naturligtvis återhållsamma med att ställa dylika utbildningsplatser till förfogande. Kort sagt: En god sak skadas, och det går ut över en grupp ungdomar som så väl behöver praktik och introduktion i arbetslivet. Av statsrådets svar framgår att skolministern delar min oro för den situation som kan uppstå om avtal mellan parterna får till följd att yrkesintroduktionen begränsas. Det är därför av stort värde att statsrådet Mogård slår fast att yrkesintroduktion får och bör kunna anordnas inom hela arbetsmarknaden. Statsrådet tillägger: ”Att förutsättningarna kan variera inom olika områden förändrar inte denna principiella utgångspunkt.” Jag uttrycker därför samma förhoppning som skolministern, nämligen att de centrala parterna gör vad de kan för att undanröja de problem som kan finnas. Det torde inte innebära några större svårigheter. Vi vet att det går att göra anpassningar. Avtalet mellan Metall och Verkstadsföreningen visar att det går om viljan finns. Fler branscher borde följa detta efterföljansvärda exempel. Jag ber därför att än en gång få tacka för svaret. Det bör kunna utgöra en god vägledning för alla berörda parter i det fortsatta arbetet. Ytterst är det de berörda ungdomarna det gäller. Vi måste alla sträva efter att hjälpa dem på allt sätt för att de skall kunna få arbete, utbildning eller praktik, för att påminna om riksdagens uttalanden om den s.k. ungdomsgarantin.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att hela tiden ha som utgångspunkt att det var för ungdomarnas skull riksdagen förra året fattade sitt beslut i anledning av ungdomspropositionen. I propositionen anvisades olika vägar för att förverkliga den s.k. ungdomsgarantin. En form var den som vi i dag diskuterar, den mera kortsiktiga yrkesintroduktionen. Utmärkande för den är bl.a. att något anställningsförhållande inte skall etableras mellan eleven och den arbetsplats där yrkesintroduktionen sker. Eleven är i stället fastare knuten till skolan och dess värld. I propositionen berördes också rena yrkesutbildningar inom företag och institutioner, som är betydligt längre. Dessa förutsågs bli kollektivavtalsreglerade, och eleven skulle också få ställning som arbetstagare på arbetsplatsen. Den här uppdelningen måste man hålla i minnet när man diskuterar yrkesintroduktionen. Självfallet får man inte acceptera att eleverna placeras på arbetsplatser med bristfällig arbetsmiljö, eller att eleverna utnyttjas för andra syften än dem som avses med reformen. Däremot har det aldrig varit avsikten att man för dessa arbetsplatser skulle kräva att det skall finnas ett kollektivavtal eller en fackklubb. Som anställningsskyddskommittén har visat i en rapport , finns det här i landet ett mycket stort antal arbetsplatser, framför allt mindre, som inte har något kollektivavtal. Dessa arbetsplatser skall givetvis inte undandras skolan när man försöker placera ungdomarna — förutsatt att arbetsplatserna uppfyller de krav som jag nyss har anfört. Skolan behöver alla möjligheter, och jag utgår ifrån att det finns fall då introduktionen i arbetslivet allra bäst sker på en mindre arbetsplats. Följande fyra punkter angående yrkesintroduktionen tycker jag är viktiga att hålla i minnet hela tiden. För det första: Yrkesintroduktionen är en åtgärd som skall tillgripas i sista hand, sedan alla ansträngningar att intressera eleven för utbildning eller skaffa eleven arbete har gjorts. För det andra: Yrkesintroduktionen är och skall vara en individanpassad åtgärd. Enligt min mening är det angeläget att i en plan eller ett program definiera individens speciella situation och att precisera vilken sorts insatser yrkesintroduktionen skall innehålla för att förbättra denna situation och främja elevens utveckling. Naturligen kan proportionerna mellan utbildningsmoment, social träning, arbetslivsträning och arbetslivsorientering variera. För det tredje: Det är enligt riksdagens beslut skolan som har ansvaret. Skolan skall alltså göra en överenskommelse med ett företag eller en arbetsplats. Det är självklart att såväl företagare och arbetsledare som arbetstagare därvid måste vara införstådda med vad saken gäller. Skolan skall också ha tillsyn över hur yrkesintroduktionen utformas. Särskilda medel finns tillgängliga för den tillsynsuppgiften. För det fjärde: Yrkesintroduktionen omfattar högst 40 veckor. I skolans tillsynsuppgift ingår att avbryta introduktionen så snart en elev visar intresse för att söka sig till reguljär utbildning. Jag kanske också skall tillägga och särskilt understryka att det här är en försöksverksamhet. Skolöverstyrelsen skall utvärdera den före detta års slut. Erfarenheterna är, vill jag hävda, i stort sett positiva hittills. Emellertid har jag i kontakter med fackliga organisationer och med skolor och kommuner ute i landet fått uppgifter som tyder på att anvisningarna kan behöva preciseras ytterligare.
Herr talman! Efter skolministerns precisering vill jag konstatera att det nu borde stå helt klart för berörda parter och berörda myndigheter vilka riktlinjer som skall gälla. Jag tror att den här debatten har underlättat den fortsatta tillämpningen av de bestämmelser som gäller. Det är också värdefullt att vi i debatten kan slå fast att avsikten med vårens riksdagsbeslut var att söka styra ungdomarna mot sådan utbildning och introduktion som snabbt skulle leda till anställning inom arbetsmarknaden. Arbetslös ungdom skall utbildas för branscher och yrken som kan ge varaktig sysselsättning. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Sune Johansson har mot bakgrund av den aviserade nedläggningen av gjuteriet vid Björneborgs Jernverks AB frågat mig om det inom regeringen förbereds något handlingsalternativ för att trygga eller skapa sysselsättning för de berörda anställda vid gjuteriet vid Björneborgs Jernverk. Björneborgs Jernverk, som är dotterbolag till Avesta Jernverks AB, tillverkar hammaroch pressmide samt gjutgods. Inom smidesproduktionen har företaget — med stöd från strukturdelegationen — genomfört en stor investering i en ny pressmedja, vilken nyligen tagits i drift. Genom denna satsning torde företaget stå bra rustat att möta den internationella konkurrensen på grovt smide. När det gäller gjutgodssidan finns enligt företaget inga marknadsmässiga 29 eller finansiella förutsättningar att genom investeringar bryta den negativa resultatutvecklingen. Gjorda undersökningar om närmare samarbete eller samgående med andra företag har inte lett till resultat. Såvitt jag förstår finns det därför inte något underlag för åtgärder från regeringens sida som syftar till att behålla verksamheten vid gjuteriet. Sysselsättningssituationen i Värmland är redan nu allvarlig. Jag har tidigare här i kammaren erinrat om de speciella statliga insatser som har gjorts för sysselsättningen i Värmland, t.ex. beslutet om att använda 12 milj.kr. för industriell utveckling i länet. Jag är dock f.n. inte beredd att ta ställning till frågan om ytterligare statliga insatser för att klara sysselsättningen och utveckla näringslivet i Värmland. Rent principiellt gäller att sådana frågor måste lösas inom ramen för de av riksdagen anvisade medlen för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Jag vill understryka att regeringen noga följer utvecklingen i länet.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Den fråga som jag har ställt gäller möjligheterna att bevara gjuteriet vid Björneborgs Jernverk, som ligger på en bruksort där man började med järnhantering i mitten av 1600-talet. Men järnverket ligger också inom en region där flera industrinäringar med månghundraåriga traditioner har försvunnit under de senaste åren. Därför redovisar denna region i östra ' Värmland flera hundra direkt arbetslösa människor och flera hundra som direkt eller indirekt är varslade om att deras jobb kommer att försvinna inom en kort tidsperiod. Orsaken till den nedläggning av gjuteriet i Björneborg som ägaren Johnsonkoncernen vill göra är den sedvanliga, nämligen för låg lönsamhet. Ägaren räknar lika sedvanligt naturligtvis inte in tidigare goda förtjänster från gjuteriet i Björneborg som någon förutsättning för fortsatt verksamhet. Ser man till den produktion som utförs vid gjuteriet i Björneborg, kan man konstatera att den består av ett flertal produkter till tyngre lastfordon åt Volvo, komponenter för hydraulisk utrustning som tillverkas av Hiab-Foco och produkter för utrustningen inom energiproduktionsanläggningar hos STAL-LAVAL. Sammantaget är det alltså fråga om en tillverkning som riktar sig till sådana svenska industrigrenar som eljest betraktas som framtidsbranscher. Dessa industrier sägs i dag vara oroade för var de framöver skall få sina produkter ifrån, om produktionen i Björneborg läggs ner. Men trots dessa goda förutsättningar anser ägaren att han ej vill ta upp konkurrensen med den ökande import av gjutgods som blir följden, om nedläggningen i Björneborg Det förvånar mig att industriministern i nuläget inte vill göra något för att försöka rädda gjuterisysselsättningen i Björneborg. Nationalekonomiskt vore en nedläggning en förlust: Segjärnsproduktionen har faktiskt ökat i den övriga världen och anses i många länder ha en god framtid. Men här i landet tillåts den minska. Orsaken är att företag som Johnsonkoncernen inte är beredda att investera i tillräcklig utsträckning för att möta den utländska konkurrensen. Vår ekonomiska beredskap undermineras. Totalt har gjuteriproduktionen i det här landet sjunkit avsevärt under de senaste åren, och det sägs att vi i dag har en import av gjutgods på över 60 96. Jag vill ställa en följdfråga: Har industriministern, med beaktande av det som jag här anfört och som industriministern tydligen kände till tidigare, haft några kontakter med Johnsonkoncernen i syfte att få dem villiga att satsa på gjuteriet i Björneborg? Det är inte fråga om stora satsningar, de ligger inom ramen 5-7 milj.kr., och därmed skulle man kunna rädda sysselsättningen för 130 anställda.
Herr talman! Jag vill berätta för Sune Johansson att vi fortlöpande har haft och har kontakter med Johnsons med tanke på den här industrins framtid liksom med tanke på planeringen för övriga företag inom Johnsongruppen. Detta har inte gett något konkret resultat när det gäller gjuteriets framtid. Jag vill understryka att marknadsbedömningen, som i det här sammanhanget är det centrala för eventuella investeringsbeslut, måste företaget och företagets ledning, som har det företagsekonomiska ansvaret, få göra. Staten kan inte träda i företagets ställe när det gäller den.
Herr talman! Jag skall läsa några rader ur en rapport som har tagits fram inom Internationella metallfederationen, där man bl.a. ger sin syn på den framtida produktionen av segjärn, som är en av gjuteriets i Björneborg produkter. Man säger att segjärnsproduktionen under åren 1974-1979 har stigit med 8,5 20. ”Segjärnsgjutningen i Amerika expanderade under samma tidsperiod med 27,1 260. Andra länder där ökningen varit iögonfallande är Spanien med 100 26, Nederländerna med 58,8 96, Italien med 29,4 26 och Portugal med 28,5 90.” Man har förutsatt att den här utvecklingen fortsätter i viss utsträckning, eftersom segjärnet är ett relativt ungt material. Det är därför förvånande att man från regeringens sida inte är beredd att vidta de åtgärder som jag har efterlyst för att bevara någon andel inför den utveckling som kommer att ske inom gjuteriindustrin på segjärnsproduktionens område. Det är svagt att regeringen inte har den framförhållningen. Jag har refererat till att det är fråga om ett investeringsbehov på 5-7 milj.kr., men det är i första hand fråga om att få ägaren att förklara sig villig att åtminstone begära pengarna. Vi har tittat på möjligheterna att inom ramen för lokaliseringsstöd och andra statliga stöd få fram de medel som erfordras. Det har gått i liknande sammanhang, och det bör också gå i det här fallet, om industriministern är positiv till att man satsar på framtidsbranscher som segjärnsproduktionen. Jag tycker mig kunna utläsa att industriministern inte har denna positiva syn.
Herr talman! Jag kan försäkra Sune Johansson att jag har en positiv attityd till allt som kan utveckla svenskt näringsliv. Den rapport som Sune Johansson refererar berättar dock inte hela sanningen. Till följd av det relativt höga kostnadsläge vi har här i landet har en stor del av den svenska verkstadsindustrin sökt sig utomlands när det gäller komponentförsörjning och försörjning med halvfabrikat. Det har lett till att just komponenter baserade på gjutjärn i beklagligt stor utsträckning nu tillförs landet genom import utifrån. Denna bedömning av vad som är företagsekonomiskt lönsamt kan man beklaga, men om man har krav på ett effektivt näringsliv kan man knappast ifrågasätta att enskilda företag gör denna bedömning. Och naturligtvis kan staten inte ge sig in och göra dessa bedömningar i företagets ställe.
Herr talman! När man ser på de konkurrentföretag till Björneborgs Jernverks AB som finns nu och som kommer att finnas framöver, finner man att en del av dem ligger i Västtyskland och att något ligger i Polen. Kostnadsjämförelserna kan vara riktiga exempelvis när det gäller företag i Polen, men absolut inte när det gäller företag i Västtyskland. Deras ökande styrka i fråga om export hit till Sverige beror på att de har gjort rationaliseringar i sin verksamhet, och det är detta man inte har gjort i det här aktuella företaget. F. n. pågår också förhandlingar om att överflytta en del av den nuvarande produktionen i Björneborg till norska producenter, och vi känner till att det inte är kostnadsbilden som är avgörande i det sammanhanget. Den totala lönekostnaden i Norge är ju inte speciellt mycket lägre och kommer inte heller att bli speciellt mycket lägre än den vi kommer att få här i landet framöver. Vad det gäller här är alltså om det finns en vilja att ta de här initiativen, om man från den nuvarande koncernledningens sida vill satsa någonting. Jag anser faktiskt att det är industriministerns skyldighet att se till att koncernledningen gör det.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat statsministern av vilken anledning det pågår intensiv uranletning i Sverige och om han vill medverka till att den stoppas så fort som möjligt. Frågan är föranledd av resultatet i folkomröstningen om kärnkraft. Enligt frågeställaren finns ingen anledning att starta en inhemsk uranproduktion, och därmed skulle det också saknas anledning att leta efter uran i landet. Frågan har överlämnats till mig. ringen och en eventuell framtida brytning av uran i första hand bör bero på i Nr 58 vilken utsträckning Sverige i framtiden skall utnyttja kärnkraft. Riksdagen beslöt därför att i avvaktan på ett energipolitiskt beslut den statligt finansierade uranprospekteringen skulle bibehållas på oförändrad nivå. Detta har också, t.o.m. budgetåret 1980/81, blivit fallet, och någon ökning av prospekteringen, som Bertil Måbrink vill göra gällande, har inte ägt rum. Regeringen avser förelägga riksdagen en energipolitisk proposition i februari i år. I denna proposition kommer bl.a. frågan om svensk uranbrytning att behandlas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, men jag beklagar faktiskt dess innehåll. Det är ju så, herr industriminister, att vi hade en folkomröstning i mars månad 1980, och då fick vi besked av svenska folket att man ville att kärnkraften skall vara avvecklad i vårt land omkring år 2005-2010 och att det skall få byggas högst tolv kärnkraftsreaktorer. Inför folkomröstningen deklarerade alla partier och organisationer att någon svensk uranbrytning inte då var aktuell. Visserligen höll man frågan öppen, men man lovade att det skulle ske en saklig prövning, om det blev aktuellt med uranbrytning. Man pekade också på att det uran som vi behöver för vårt begränsade kärnkraftsprogram fanns att köpa på den utländska marknaden, vilket också SKBF:s rapporter från 1979 och 1980 visat mycket klart. Dessutom var man överens om att en uranbrytning skulle föra med sig oerhörda miljöpåfrestningar när det gäller människor, vatten, luft osv. Jag vill i det här sammanhanget fråga angående Pleutajokk: Vem skall göra den sakliga prövningen, när LKAB nu under en tioårsperiod tänker släppa ut tusentals kubikmeter radioaktivt vatten per år i Hornavan? Vem skall ta ansvaret efter tioårsperioden för den radioaktivitet som kommer att finnas tusentals år framöver? Vi vet också att en svensk uranbrytning automatiskt skulle medföra export av uran och på så sätt bidra till en spridning av kärnkraften, något som det svenska folket absolut inte har sagt ja till. Nu pågår prospektering på olika platser i vårt land, och ansökningar om ytterligare prospektering har lämnats in. Jag kan nämna t.ex. Ovanåkers kommun, där man också skall provborra för en eventuell förvaring av giftet — något som jag naturligtvis hoppas att hälsingebefolkningen kommer att stoppa. I Ljusdals kommun vill man borra efter uran liksom också i Ånge kommun. Och i Pleutajokk vill man, som sagt, börja bryta utan att miljökonsekvenserna har blivit utredda. Jag måste fråga: Varför håller man på med detta? Är det inte viktigare att vi undersöker, om det finns andra mineraler som skulle kunna ge vårt land nya värdefulla inkomster och som 33 dessutom skulle medföra mycket mindre påfrestningar på miljön? Eller tänker man bryta för export? På den punkten vill jag ha ett besked av industriministern. Tänker industriministern säga nej till export av uran?
Herr talman! Bertil Måbrink bör notera att jag aviserat att de här frågorna kommer upp till behandling i samband med den energipolitiska propositionen, som läggs fram i februari. Men för att undvika varje missförstånd med anledning av den här debatten vill jag säga att jag för min del inte på något sätt tänker medverka till en export av uran från Sverige. Vi har att ta hänsyn till att folkomröstningen har visat att vi under en övergångstid skall ha maximalt tolv kärnkraftsreaktorer i drift. Hur de skall försörjas med uranbränsle är en fråga som kommer upp till behandling i den energipolitiska proposition som inom kort kommer på riksdagens bord.
Herr talman! Jag tackar industriministern för det klara beskedet när det gäller export av uran. Jag är överens med industriministern när han säger att vi har beslutat om ett begränsat kärnkraftsprogram. Men jag skulle vilja få ett något klarare besked om huruvida min uppgift att det uran som krävs för vårt begränsade kärnkraftsprogram kan fås utomlands är riktig. I så fall skulle vi över huvud taget inte behöva reflektera över någon svensk uranbrytning. Kan industriministern och jag vara överens även på den punkten? Jag hade också en fråga beträffande den sakliga prövningen. Vi vet ju att LKAB totalt struntat i miljösidan nu när det finns vilda planer på att påbörja brytning i Pleutajokk. Hur skall den sakliga prövningen ske i det fallet? Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får klarhet även på den punkten. Än en gång: Är det över huvud taget nödvändigt med en svensk uranbrytning med tanke på det begränsade kärnkraftsprogram som vi ändå har här i landet?
Herr talman! Som jag sade nyss kommer de här frågorna att aktualiseras i samband med den energipolitiska propositionen, och därför finner jag ingen anledning att nu fördjupa mig i dem. Bertil Måbrinks mera hypotetiska fråga var det uranbränsle skall hämtas som måste tillföras de tolv reaktorer som svenska folket bestämt sig för att ha i drift under en övergångstid är också ett spörsmål som kommer upp i det sammanhanget.

Herr talman! Det sista är faktiskt inte en hypotetisk utan en konkret och aktuell frågeställning. Många människor ute i landet är nu väldigt oroliga med anledning av den enorma aktivitet som SKBF, LKAB och SGU utövar på detta område. Jag skulle vilja fråga industriministern vad han föredrar: import av det uran som vi behöver till det begränsade kärnkraftsprogrammet eller dessutom också brytning i Sverige? Jag tror att ett avgörande i den frågan snart är aktuellt, och människor i bygderna i Ovanåker, Ljusdal, Pleutajokk osv. vill ha ett besked nu.
Herr talman! Det saknar ju i stort sett allmänt intresse vad jag anser.

Jag erkänner att detta kan bli en intressant fråga. Men låt oss då ta upp denna debatt när alla fakta och hela beslutsunderlaget ligger på bordet.
Herr talman! Jag anser absolut inte att industriministerns ståndpunkter skulle vara ointressanta. Tvärtom är de mycket intressanta.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig när regeringen avser ge klartecken för byggande av SGU-lokaler i Malå, när regeringen räknar med att lämna det besked som kan trygga sysselsättningen vid Holmlunds Livs i Bastuträsk samt vilka övriga åtgärder regeringen ämnar vidta för att avhjälpa situationen vid krishotade företag i Norsjö kommun och bekämpa den rekordhöga arbetslösheten i kommunen. Beträffande byggandet av nya lokaler för Sveriges geologiska undersökning i Malå kan jag meddela att regeringen nu anvisat medel för detta och inom kort kommer att ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att utföra byggnationen. Då det gäller AB Holmlunds Livs i Bastuträsk tog regeringen beslut härom för någon månad sedan. Beslutet innebär att företaget får regionalpolitiskt stöd för investeringar i maskiner och att företaget kommer att driva verksamheten vidare i en ny kommunal industrilokal. Med detta stöd möjliggörs den upprustning av produktionsapparaten som bedömts som nödvändig för en fortsatt verksamhet och en tryggad sysselsättning vid företaget. Två andra företag med problem som diskuterades här i kammaren i början av juni 1980 med anledning av en interpellation från Arne Nygren var Gunbo Fabriker AB och AB Betong-Sander. För Gunbo Fabriker AB uppnåddes strax därefter en lösning som innebar en rekonstruktion av företaget och en i stort bibehållen sysselsättning. För Betong-Sander har sedan i juni det hänt att konkursförvaltaren lagt fram ett förslag om en rekonstruktion av företaget innebärande att vissa tjänstemän vid fabriken i Bastuträsk skulle överta företaget och driva det vidare. Regeringen beslutade i december att inte godkänna detta förslag i vad avser övertagande av lokaliseringsstöd, som tidigare har givits för Bastuträskanläggningen. Det negativa beslutet föranleddes av att företaget med detta alternativ till lösning skulle få ett alltför begränsat eget kapital, med de problem som detta innebär av svaghet och sårbarhet för framtiden. Enligt vad jag erfarit från konkursförvaltaren kvarstår det emellertid ytterligare anbud att pröva. Bedömningen från i juni kvarstår att man skall kunna nå fram till en lösning innebärande att sysselsättningen vid företagets enheter i Västerbotten skall kunna bevaras. Flera företag inom Norsjö kommun har kommit i allvarliga svårigheter under de senaste åren — problem som hotat och hotar att ytterligare förvärra den redan tidigare besvärliga situationen på arbetsmarknaden. Det stora arbete som på lokal, regional och central nivå läggs ned på att finna lösningar på problemen är ett uttryck för den vikt man från kommunalt och statligt håll fäster vid att upprätthålla sysselsättningen i utsatta kommuner som i detta fall Norsjö. Upprätthållandet av den sysselsättning som finns i dessa utsatta kommuner är en viktig del i det regionalpolitiska arbetet. Även om de frågor Arne Nygren ställt i första hand gäller åtgärder för att avhjälpa problemen vid de krishotade företagen i kommunen, finns det i detta sammanhang också anledning att peka på de insatser som görs av bl.a. utvecklingsfonden och länsstyrelsen för att få fram ny produktion och ny sysselsättning till inlandet. Jag vill också peka på den resurs för offensiva insatser som det nybildade regionala utvecklingsbolaget, AC Invest, utgör för länet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Vad som hänt sedan jag i slutet på november månad i fjol lämnade interpellationen ger stöd för påståendet att det lönar sig att interpellera. Min interpellation tog upp tre konkreta frågor. Den första gällde när regeringen var beredd att ge klartecken för byggandet av nya SGU-lokaler i Malå. Bygget var av den tidigare budgetministern Ingemar Mundebo här i kammaren utlovat att starta hösten 1980 och vara färdigt hösten 1981. Ännu i slutet på november tycktes det inte gå att få något besked från departementen. Det var då jag beslöt att ånyo ta upp frågan här i Då började byggplanerna avancera. Strax före jul beslöt regeringen att anvisa byggpengar, och nu lovar industriministern att man ”inom kort kommer att ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att utföra byggnationen”. Jag är glad över att första klartecken nu har getts. Jag hoppas bara att byggstartbeskedet skall komma omedelbart. I Norsjö kommun vore man mycket tacksam för besked från industriministern i dag om vad uttrycket ”inom kort” betyder. En annan fråga som jag vore tacksam att få svar på är om borrkärnarkivet för SGU i Malå ingår i byggprojektet. Jag vill informera industriministern om att på grund av att man inte fått detta besked så ligger f. n. ungefär ett års borrkärnor som inte ryms under tak i de gamla lokalerna och riskerar att ta viss skada. Min andra fråga gällde möjligheten att rädda livsmedelsföretaget Holmlunds och 26 arbetstillfällen i Bastuträsk. Här i kammaren lovade industriminister Åsling den 2 juni i fjol att beslut om ansökan om lokaliseringsstöd för Holmlunds var att vänta under juni månad 1980. Det hade gått nästan ett halvår efter det löftet innan jag fann anledning att fråga på nytt, och då blev det fart på ärendet. Efter tre veckor kom besked från regeringen att Holmlunds skulle få sitt lokaliseringsstöd. Det var glädjande, men fördröjningen har inneburit svårigheter i fallet Holmlunds. Jag hoppas ändå att projektet skall kunna genomföras utan några större problem. Den tredje frågan gällde övriga krishotade företag och vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta för att bekämpa den rekordhöga arbetslösheten i Norsjö kommun. Industriministern tar i sitt svar upp två av dessa övriga krisföretag: Gunbo Fabriker och Betong-Sander. När det gäller Gunboföretaget så har det rekonstruerats, det är riktigt, men inte — som statsrådet säger i svaret — med i stort sett bibehållen sysselsättning. Sanningen är den, herr industriminister, att av de 90 anställda som företaget hade före krisen finns i dag bara en dryg fjärdedel kvar — 24 i Malå och 2 i Bastuträsk. Det nya företaget lovade behålla 47 i Norsjö kommun, men dit är det ännu en god bit. När det gäller företaget Betong-Sander berör varslen där drygt 90 anställda i Bastuträsk. Regeringen har — som statsrådet säger — beslutat säga nej till en lösning som arbetades fram i slutet på fjolåret. Nu prövas nya anbud, säger statsrådet. Jag vill vädja till industriministern att medverka till en snabb lösning. Ett stopp vid Betong-Sander skulle betyda att drygt en tredjedel av all sysselsättning som finns i järnvägssamhället Bastuträsk skulle komma att försvinna. Ytterligare ett krisföretag har dykt upp. Det är företaget Lotab, som Norsjö fick som tröst för förlorade Algotsjobb. 30 anställda där hotas nu av friställning, om inte någon ny ägare, beredd att ta över, kan spåras. De projekt som industriministern här har redovisat innebär bara att en befarad ytterligare arbetslöshet kan mildras; de innebär ingen ny sysselsättning. Och det är just bristen på sysselsättning som är det verkligt stora problemet i Norsjö. Arbetslösheten där är ännu högre i dag än vad den var när interpellationen lämnades. Norsjö är en av våra hårdast drabbade inlandskommuner i Norrland. Arbetslösheten i kommunen är uppe i 7 90 och nära 8 20 i kommundelen Malå. Arbetslösheten bland kvinnor är efter Algotsnedläggningen rekordhög: 9 20 i kommunen och 10 26 i kommundelen Malå. Hade 7 96 arbetslöshet varit en rikssiffra, skulle vi i dag ha haft ungefär 300 000 arbetslösa i riket. Då hade säkert alla alarmklockor ringt för att påkalla samhällsåtgärder, och miljardsatsningar skulle ha gjorts för att skapa trygghet för de arbetslösa människorna. Jag vill avslutningsvis vädja till industriministern att visa något av den målmedvetenheten i arbetet på att trygga sysselsättningen i Norsjö. Arbetslöshetssiffran där är mer än tre gånger högre än rikssiffran. Projekt finns, bl.a. på mineralutvinningens område, och en ansökan om stöd till ett industrihus i Norsjö för företaget Linden-Alimak väntar på klartecken. Detta kan ge ytterligare tillskott i en bygd som är i behov av varje tillskott av sysselsättning.
Herr talman! Som industriminister är man van vid att ta vara på också de små glädjeämnena i livet. Jag noterar med tillfredsställelse att Arne Nygren här finner att det lönar sig att interpellera och att han — underförstått — är nöjd med de resultat av ansträngningarna att säkra sysselsättningen i Norsjö kommun som vi har presterat efter ett träget och hårt arbete under den senaste tiden. Jag tackar för den komplimangen. Jag tycker det var skönt att få den, och jag vill gärna ta den som ett bevis för att både de regionala myndigheterna och de ledamöter som sitter på Västerbottensbänken upplever det målmedvetna och sega arbetet för att lösa problemen som konstruktivt. Får jag sedan ge mig in på de direkta och kompletterande frågor som Arne Nygren hade. Jag vill då först beträffande byggandet av nya lokaler för SGU säga att det har tagit sin tid. Jag kan som exempel nämna att uppdraget till byggnadsstyrelsen nu, i de yttersta av dessa dagar, har blivit ännu något fördröjt, eftersom även förhandlingsrådet skall säga sitt beträffande ett sådant uppdrag. Det har komplicerat ärendehandläggningen. Men jag kan nu lova Arne Nygren att uppdraget till byggnadsstyrelsen att starta bygget kommer att expedieras denna vecka. Arne Nygren drog utvalda delar av Holmlunds Livs historia.

Att vi till sist ändå gjorde en positiv bedömning innebär ett risktagande visavi övriga livsmedelsföretag som är verksamma i Västerbotten. Av hänsyn till arbetsmarknadssituationen i Norsjö kommun, av hänsyn till företagets anställda och av hänsyn till att företaget är välrenommerat beslöt vi dock till sist efter olika överväganden att ge ett positivt besked. Att sådant här tar sin tid beror på omsorgen om övriga företag när det gäller konkurrenssituationen och om anställda i andra företag i Västerbotten. Det skall kanske inte läggas den politiska beslutsprocessen till last. Summan av den här rapsodiska redovisningen är att det naturligtvis är väldigt trevligt att Arne Nygren interpellerar — jag ser jag gärna fram emot interpellationen även i fortsättningen. Men jag kan försäkra Arne Nygren att oavsett interpellationer så pågår arbetet med att försöka lösa problemen i Västerbotten.
Herr talman! Det värmer mig att jag kunnat glädja industriministern. Jag förstår att statsrådet inte är bortskämd med glädjestunder nu för tiden. Jag är också tacksam för beskedet att byggnadsstyrelsen nu skall få startbesked när det gäller SGU-bygget i Malå. Men jag tror att statsrådet i glädjeyran glömde bort den andra mycket viktiga frågan, nämligen hur det blir med borrkärnarkivet. Det är en mycket viktig fråga för SGU-arbetet uppe i Malå. Kommer man nu samtidigt att få klartecken för att bygga ett borrkärnarkiv, så att man slipper fortsätta att ha borrkärnorna liggande ute för väder och vind?

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag är beredd ta initiativet till en ändring av vissa bestämmelser för att undvika en del orimliga effekter av 1981 års allmänna fastighetstaxering. Han har därvid påtalat att taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter kommer att höjas väsentligt om det på fastigheten finns byggnader och mark som uthyrs för fritidsändamål. Som svar vill jag nämna följande. Höjningen av taxeringsvärdena i dessa fall beror bl.a. på de ändrade regler för indelning i taxeringsenheter som gäller för 1981 års allmänna fastighetstaxering. Arbetet med fastighetstaxering pågår f. n. Reglerna kan därför inte ändras nu. Problemen får lösas på annat sätt. I proposition 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen m.m. föreslogs vissa lättnader i beskattningen med hänsyn till de höjda taxeringsvärden som väntas vid 1981 års allmänna fastighetstaxering. Förslagen har godtagits av riksdagen. I nämnda proposition uttalade jag att de höjda taxeringsvärdena påkallade ytterligare åtgärder, bl.a. i fråga om kapitalbeskattningen av jordbruksfastigheter. Hur dessa åtgärder skall utformas övervägs inom departementet. Jag räknar med att en proposition med förslag till särskilda lättnader skall kunna föreläggas riksdagen under våren.

Herr talman! I min fråga till budgetministern har jag anfört ett exempel på hur orimligt de ändrade reglerna slår. Jag har pekat på ett fall från mitt eget hemlän, där en hemmansägare fått taxeringsvärdet på ett markområde höjt från 340 000 till 2 235 000 kr., alltså med 657 96. Sedan jag ställde frågan har jag i flera brev, bl.a. från taxeringsordförande och från länsstyrelsetjänstemän, fått ytterligare exempel, som faktiskt visar att det kan vara ännu mer orimligt än i det fall jag åberopade i min fråga. Det förekommer fall där taxeringsvärdena 8 eller 9-dubblats. I ett fall har taxeringsvärdet 11-dubblats, från 200 000 till 2 200 000 kr. Detta är alltså enbart beroende på att bestämmelserna har ändrats. I väldigt många fall kan ägarna inte kompensera sig genom höjda hyreseller arrendeersättningar, eftersom de ofta är kontraktsbundna i 49 år. I bästa fall har man möjlighet att gå in vart tionde år med indexregleringar. Nu vill jag tacka för svaret, och jag tycker att det andas ett stort mått av förståelse, måste jag säga. Avslutningsvis säger Rolf Wirtén att han redan när propositionen lades fram uttalade att i fråga om kapitalbeskattningen av jordbruksfastigheter får man kanske vidta ytterligare åtgärder, och budgetministern har ju sagt att man i departementet överväger vilka åtgärder man skall vidta. Vidare står det i slutet av svaret: ”Jag räknar med att en proposition med förslag till särskilda lättnader skall kunna föreläggas riksdagen under våren.” Det är faktiskt, om jag är riktigt underrättad av de länsstyrelsetjänstemän som skrivit till mig, inte säkert att de här områdena taxeras som jordbruksfastighet, utan de bryts loss och taxeras som annan fastighet. Bedömer jag det rätt är det då så att man måste vidta åtgärder just i fråga om dessa speciella typer av fastigheter för att komma ifrån de allra största orimligheterna. Jag skulle vilja fråga Rolf Wirtén: Kan vi utgå från att man i departementet, i samband med att man gör justeringar och korrigeringar när det gäller kapitalbeskattningen på jordbruksfastigheter, kommer att lägga till rätta de största orimligheterna också när det gäller den här typen av fastigheter?
Herr talman! Det är riktigt, som Karl Erik Eriksson påpekar i sitt tack för mitt svar på frågan, att det inte är givet att man löser det problem, som han här pekat på, genom översyn av taxeringen när det gäller jordbruksfastigheterna — detta på grund av att det blir fråga om en ny fastighetsbildning. Jag kan bara för dagen, herr talman, säga att vi är uppmärksamma på det här, och under det utredningsarbete som pågår kommer man naturligtvis att se på saken. Den fastighetstaxering som nu är i gång ligger fast, och där kan vi alltså inte göra någonting åt de här frågorna — den fastighetstaxeringen står riksdagen bakom, och den måste fullföljas — men vi får se vad som kan ske under de fortsatta övervägandena.
Herr talman! Jag förstår budgetministern när han säger att man under taxeringen inte kan göra ändringar — det är helt klart. Men jag vill än en gång tacka för att det finns en positiv förståelse från departementschefens sida. Här är det faktiskt så — och det har jag gett exempel på — att de nya bestämmelserna, för att använda ett värmländskt uttryck, bär käpprätt åt skogen. Och ser man att det blir alldeles galet och att man får fullständigt felaktiga värden, då är det ju riktigt att man går in och korrigerar. I ett av de brev som jag har fått säger en länsstyrelsetjänsteman: ”För dem som har bundna kontrakt med 100 kr. i årshyra kommer det att bli ren katastrof.” I ett annat brev säger man att man hade ett taxeringsvärde på 60 000 kr. tidigare och får ett nytt taxeringsvärde på 495 000. Man har 23 tomter och har hyrt ut på 49 år för 100 kr. per tomt. Det blir enorma utgiftsökningar, som en hemmansägare med sådan mark helt enkelt inte kan klara. Jag är tacksam för att jag kan svara de här människorna att mån överväger det hela och att man i departementet har blicken riktad på problemet.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat statsministern om regeringen vill medverka till att vinsterna av vattenkraften används till miljöåtgärder, t.ex. i gruvor, energibesparingar och för investeringar i ny miljö och energivänlig processteknik. Lars-Ove Hagberg har hänvisat till att gruvbrytningen i Stora Kopparbergs gruva i Falun skapar stora miljöproblem och framhållit att en beskattning av övervinster av vattenkraftsproduktion skulle kunna ge inkomster som kan användas bl.a. till miljöåtgärder och energibesparande åtgärder. Interpellationen har överlämnats till mig. Energiskattekommittén skall belysa frågan om de stora ekonomiska överskott som kan uppstå hos ägare av äldre kraftanläggningar, främst vattenkraftverk. Enligt tilläggsdirektiv som gavs i höstas skall kommittén presentera tekniska modeller för hur ett ingripande mot sådana övervinster kan vara utformat. Regeringens ställningstagande i frågan bör anstå till dess kommitténs arbete i denna del har redovisats. I samband med den genomförda moderniseringen av det statliga budgetsystemet avskaffades specialdestinationen av automobilskattemedlen och övriga specialdestinerade skatter och avgifter. Jag anser inte att det finns skäl att nu överväga att införa specialdestination av eventuella nya skatter.

Herr talman! Jag tackar för svaret på mina frågor, samtidigt som jag konstaterar att frågan om huruvida vinsterna från vattenkraften skall användas till miljöåtgärder inte fått något svar eller i varje fall är negativt besvarad. Om jag synar texten i det skrivna svaret och läser mellan raderna kommer jag fram till att Stora Kopparberg kan ta det ganska lugnt i framtiden. Min fråga huruvida regeringen vill medverka till att vinsterna av vattenkraften används till miljöåtgärder, energibesparingar och för investeringar i energisnål processteknik har föranletts av framför allt följande två omständigheter. För det första: Stora Kopparberg står för Sveriges största tungmetallutsläpp i vattendrag. Från Falu gruva pumpas dagligen tre ton tungmetaller ut i sjösystemet Faluån, Tisken och Runn. För det andra: Stora Kopparberg skryter med att vara världens äldsta bolag och att Falu gruva är världens äldsta arbetsplats som fortfarande är i gång. Under århundradena har vinster tagits från kopparbrytningen i gruvan och använts för att bygga upp annan verksamhet inom Stora Kopparberg. Stora Kopparberg är ett jättebolag. Under 1970-talet skrapade man ihop 2,5 miljarder kronor i vinster, och under det senaste året beräknas vinsten bli 700 milj.kr., därav från vattenkraften något över 200 milj.kr. När naturvårdsverket och befolkningen i Falun kräver en rening av utsläppen från gruvan påstår bolaget att malmbrytningen inte kommer att kunna bära dessa kostnader. Bolaget påstår att gruvdriften i så fall läggs ned och att 300 anställda blir arbetslösa. Bolaget spelar alltså ut människors behov av arbete mot deras behov av en bättre miljö. Stora Kopparbergs verkställande direktör säger att Falu gruva har stort kulturellt värde och att det skulle gå till spillo om gruvdriften måste läggas ned. Samtidigt antyder bolagsledningen att avsikten är att malmbrytningen i gruvan skall upphöra om fem till tio år. Det är klart att gruvan har ett kulturhistoriskt värde, men malmtillgångarna skulle tydligen enligt Stora Kopparberg bara räcka i ytterligare fem till tio år. Eller är det Stora Kopparbergs avsikt — det kan man fundera över — att efter den tiden övervältra kostnaderna för rening på skattebetalarna? Eller är det meningen att det inte skall bli någon rening alls av utsläppen i framtiden? Man kan inte acceptera att ett bolag, så som Stora Kopparberg gör, strikt delar upp sin verksamhet på olika driftsenheter och hävdar att varje enhet till alla delar måste bära sina egna kostnader. Genom att påstå att gruvan i Falun skall bära sina egna kostnader vill ju bolaget undandra sig ansvaret för att rena gruvvattnet. Kravet måste vara att bolaget helt tar ansvaret för verksamheten, renar gruvvattnet och fortsätter gruvdriften. Det här fallet visar också hur handlingsförlamade myndigheterna och politikerna varit, när bolaget fört fram sitt hot om nedläggning och arbetslöshet. En namninsamling har genomförts i Falun som visar ett mycket Nr 58 brett stöd för kraven på att gruvvattnet skall renas och att gruvdriften skall 13 januari 1981 Tyvärr är det ett nederlag för svensk miljövårdspolitik när konsumtions nämnden nu för några år framåt tillåter en endast begränsad rening av gruvvattnet. Det betyder att en effektiv rening, som naturvårdsverket förordar, inte blir av. En sådan skulle i investeringar kosta 10 milj.kr., och driftkostnaderna per år skulle bli något över 5 milj.kr. Det är småpotatis i jämförelse med de siffror som Stora Kopparberg rör sig med. Huvudfrågan blir alltså: Skall Stora Kopparberg kunna spela ut sysselsättning och kostnader å ena sidan mot miljön å andra sidan och hindra att miljöinvesteringar för rening av gruvvattnet sker? Det finns, som jag ser det, politiska medel till lösningar. Linjerna 2 och 3 i folkomröstningen och de partier som stod bakom dessa linjer ansåg ju att vattenkraftsvinsterna skulle dras in till samhället. Det gällde åtminstone det som kallas övervinster. Stora Kopparberg gör stora vinster på vattenkraften. En beskattning med Söre per k Wh skulle kunna ge 170 miljoner från bolaget. De pengarna kunde t.ex. användas för att förbättra gruvmiljön och ta hand om det spill som kommer därifrån. Huvudskälet för bolaget till att inte göra sådana miljöförbättringar är att en driftsenhet inte skall ge en annan något bidrag — det här gäller då förstås gruvan. Därför kan och måste samhället gå in och reglera det. Det vore vettigt att samhället på så sätt framtvingade en lösning av problemen — det anser åtminstone jag. Det är ytterst regeringen och riksdagen som kan ange en sådan viljeinriktning. Som jag ser det finns det inte spår av en sådan viljeinriktning i de svar jag har fått. Därmed ställer sig regeringen i sakfrågan på bolagets sida mot faluborna och dem som vill värna om miljön och rena gruvdriften från dess spill. Det andra skälet till att jag har ställt de här frågorna är att Stora Kopparberg samtidigt gör stora investeringar i skogsindustrin, som knappast har energisnåla processer. Inom pappersoch massatillverkningen är oljeförbrukningen mycket stor, om man inte — som Stora Kopparberg planerar i Kvarnsveden — använder kol. En miljardinvestering planeras i pappersmaskiner som gör en del arbetslösa. Från energisynpunkt är de investeringarna diskutabla. Strukturellt för hela skogsindustrin är de ännu mer diskutabla. Dessa investeringar görs bl.a. med vinster från vattenkraften. Då kan pengar föras över till en annan enhet! Den stora frågan är om vattenkraftsvinsten skall gå till energibesparingar, energivänliga processer, miljöåtgärder, eller om den skall behållas av bolaget för sådana här spekulativa investeringar. Vid bildandet av Svenskt Stål AB behöll Stora Kopparberg även de vattenkraftverk som tillhörde stålindustrin. Man fick ganska bra betalt för de olönsamma delar som stålindustrin utgjorde och fick behålla de lönsamma. Den här saken har flera aspekter. Det är för det första en rent skatteteknisk fråga: Skall man beskatta eller inte? Men linjerna 2 och 3 var 43 överens om detta i folkomröstningen. Det är för det andra fråga om vilka åtgärder man kan vidta för miljö och sysselsättning: Vill man vidta sådana åtgärder? Det är vidare fråga om hur de vinster som finns inom bolagen skall disponeras. Det är för det tredje fråga om energibesparingar: Vill man befrämja energibesparande processer och liknande? Jag kan då bara konstatera att budgetministern valt att svara på den skattetekniska frågan. Han har däremot inte berört vad som ligger bakom, varför vattenkraften skall beskattas och vad de skattemedlen skall användas till. Därmed visar sig den nuvarande regeringen i detta sammanhang ointresserad av miljöaspekterna och de energibesparingar som kunde göras. Man kunde annars ha visat på att man har ett intresse av att ta itu med det här. Såvitt jag förstår är den ointresserade inställningen utbredd i varje fall i budgetdepartementet. Men, budgetministern, visst finns det väl ett samband mellan beskattning och användning av medlen? Av svaret att döma skulle det inte göra det. I andra sammanhang säger man att man också vill finansiera de utgifter man föreslår. Jag tycker det här vore ett utmärkt sätt att använda vattenkraftsvinsterna!
Herr talman! Det är riktigt, som Lars-Ove Hagberg säger, att det i första omgången är fråga om att ta ställning till om man skall beskatta vinsterna på vattenkraften. Jag har i svaret redovisat att ett arbete på att ta fram modeller och göra överväganden i detta avseende pågår. Vi får väl ändå avvakta tills vi har sett vad det leder till. Om sambandet mellan eventuella skatteintäkter från det här området, om man nu väljer att beskatta vattenkraftsvinsterna, och användningen av de medlen har jag sagt att vi gått ifrån specialdestinationer, dvs. att man har öronmärkta pengar från något beskattningsobjekt till ett verksamhetsområde. Jag har för min del sagt att jag tror att man skall undvika att på nytt göra specialdestinationer. Men detta får inte Lars-Ove Hagberg tolka som han nu försöker göra — att jag eller någon annan i budgetdepartementet eller regeringen skulle vara ointresserad av miljöfrågan. Det finns inget logiskt samband mellan det jag redovisat och det påstående Lars-Ove Hagberg gör. Det är klart att miljöfrågorna skall värderas på sina meriter. I den mån man behöver göra miljöpolitiska insatser — vattenrening, luftrening eller åtgärder på något annat område — skall man pröva det, och det är vad som sker i dag. Och då skall också de resurser som krävs för att man skall uppnå dessa reningseffekter sättas in. Jag vill sedan bara ett ögonblick ta upp det konkreta fall som Lars-Ove Hagberg här resonerar utifrån, dvs. förhållandena vid Stora Kopparbergs gruva Falun. Det är riktigt, som interpellanten nyss sade, att den frågan har varit föremål för prövning i koncessionsnämnden under hösten. Det beslut som då togs överklagades och ligger i jordbruksdepartementet för prövning. Och jag kan naturligtvis inte, herr talman, gå före den prövningen, utan vi får. Nr 58 avvakta och se vad den leder till. Tisdagen den
Herr talman! Utgångspunkten för mitt resonemang är följande. Stora Kopparberg har en gruva. Den har drivits i flera hundra år vid det här laget, och man har tagit hem vinster ifrån den. Det upptäcks då att det finns stora problem som man bör åtgärda. Statens verk, naturvårdsverket, anser att man bör vidta effektiva reningsåtgärder. Det berörda bolaget säger: Det har vi inte råd med. Och man anför en mängd ekonomiska skäl för att inte vidta några åtgärder. Bedömningen i koncessionsnämnden innebär sedan, vad jag förstår, att man lägger tyngdpunkten på den ekonomiska sidan. Därmed faller miljöfrågan. Men som jag ser det finns det en annan, kanske mer politisk lösning. Bolaget säger att man inte tänker lägga ut några som helst pengar på den här rörelsen eftersom den inte kan bära sig själv, medan man i stort sett har överskott på pengar för att kunna investera i andra delar, där man kan diskutera om de är effektiva för framtiden. Men eftersom det finns pengar i bolaget borde det finnas en politisk möjlighet för regeringen att se till att det vidtas lämpliga miljöåtgärder. Det finns också en bred politisk enighet om att vattenkraftsvinsterna — de som kallas övervinster — skall tillföras samhället. Det trodde jag att vi var ganska överens om. Budgetministern tillhörde ju linje 2-sidan, och därifrån framförde man detta mycket offensivt. Man sade ute på industriorterna: Vi skall nog ta hand om vattenkraftsvinsterna. Om inte budgetministern instämmer får han väl deklarera det. Detta var i alla fall ett av de stora slagnummer som linje 2 använde. Vad sedan gäller miljöoch energisidan visar svaret inte något intresse för att lösa den delen. Det är inte bara fråga om skattetekniska åtgärder här. Skatter är till för ett visst ändamål. Om man tar ut skatt på vattenkraft måste man också enligt vad jag förstår kunna fråga sig: Vad skall vi använda de inkomna pengarna till? Dagens problem är att Stora Kopparberg inte vill skjuta till några pengar. Och vad jag upptäcker är att regeringen inte heller vill vara med om att vidta några åtgärder för att bolaget skall behöva göra det. Bolaget får faktiskt fritt fram för sin offensiv och sina broschyrer, där man säger att detta är för dyrt. Och samtidigt går bolaget ut och säger: Vi tänker lägga ned den här verksamheten om några år. Jag ställer den stora frågan: Vem har ansvaret för det här? Detta måste väl ändå regeringen ta in i sin stora bedömning? Vem har ansvaret för dessa stora utsläpp, som sker oavsett om man driver verksamheten eller inte? Och det är Stora Kopparberg som genom århundraden har tagit hem vinster av den här brytningen. Jag tycker inte att man kan komma ifrån att detta är en miljöfråga och också en fråga om att spara energi.
Jag vill fästa uppmärksamheten på att interpellationen rör reglerna för försäljning av myndighetsinventarier.
Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig vilka regler som gäller för försäljning av ett ämbetsverks möbler och andra inventarier, hur kontrollen av värdering av influtna betalningar sker samt till vilket belopp vägverket har inköpt nya möbler, kylskåp m.m. till de nya lokalerna i Borlänge. Allmänt gäller vid försäljning av ett ämbetsverks möbler och andra inventarier en författning från 1973 . I denna föreskrivs bl.a. att affärsmässighet skall tillämpas vid försäljningen och att myndigheterna skall redovisa influtna medel som inkomster på statsbudgeten. När det gäller reglerna för försäljning i samband med omlokaliseringar av statliga myndigheter har regeringen år 1975 beslutat att sådan inredning som av bl.a. kostnadsskäl inte bör medföras till omlokaliseringsorten skall överlämnas till byggnadsstyrelsen av den flyttande myndigheten. Efter särskilt beslut av regeringen kan byggnadsstyrelsen överlåta inredningen till andra myndigheter inom Stockholmsområdet som redovisat behov av nya inventarier. I annat fall skall inredningen säljas. Vid försäljningen skall affärsmässighet tillämpas. Försäljningen sker normalt genom FFV Allmateriel AB. Nettointäkterna skall redovisas och inlevereras till statsbudgeten.

Herr talman! Låt mig först peka på ett skrivfel som fanns i interpellationen och som följt med i svaret. Det står ”hur kontrollen av värdering av influtna betalningar sker”, men det skulle vara ”hur kontrollen av värdering och av influtna betalningar sker”. Ett ”och” har alltså fallit bort i texten. Jag tackar budgetministern för svaret. Vilever i en ond tid — en dyr tid. Jag såg i Dagens Nyheter i dag en rubrik som talade om 2 000 kr. i sekunden, vilket är den summa varmed underskottet ökar f. n. och kanske under nästa budgetår. Alla får vi lära oss att spara. S.k. rationaliseringar som innebär besparingar möter vi överallt. Jag tycker att det i princip är en riktig politik. Men min fråga nu är föranledd av upptäckter som verkligen ger anledning till undran om inte sparandet skall ske över hela fältet, och om statens revisorer inte hinner med all nödvändig granskning. I höstas fästes min uppmärksamhet vid några rubriker och artiklar av vilka somliga var rena kåserierna. Man raljerade kring det som skett och angav för mig förbluffande fakta. I Dagens Nyheter av den 22 oktober 1980 var man ändå litet allvarligare. Det står där: ”Han har köpt vägverket.” Jag skall inte läsa upp hela artikeln. Den person det gäller — jag har inget emot att han är en duktig affärsman, tvärtom — berättar att det först fanns ett bud på 50 000 kr. men att han bjudit 25 000 kr. Sedan stannade man vid 28 000 kr., med moms 35 000 kr. Vidare talas det här om att det gäller minst 400 bord, mer än dubbelt så många stolar, kilometervis med mattor och gardiner, otaliga skåp och hurtsar, ett antal ritbord, en uppsättning kylskåp, några bastanta kassaskåp, lampor, skrivunderlägg, blyertspennor, några kvarglömda tepåsar och ett par brandsläckare — de sistnämnda nämndes kanske mera för att roa. I andra tidningar har jag läst att denna person räknat med att få ut 300 000-350 000 kr. på dessa saker. Det som här nämnts är ändå bara en del av vad som sålts. Jag har ytterligare några spörsmål att ställa till budgetministern: Gäller verkligen samma kungörelse här? Kan den vara tillämplig i detta fall? Det sägs att den gäller försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier. Mitt svar måste bli ett nej. Vad som har avyttrats från vägverket här i staden är ju inte kasserat i vanlig mening och inte heller överblivet. Verket skall ju fortsätta att arbeta. Skulle det inte gå att finna en annan lämplig författning? Mot affärsmässigheten har jag i princip inget att invända. Men efter att ha läst en del om detta ärende och efter att ha frågat personer som ganska väl känner till vad som har skett, undrar jag om det finns någon affärsmässighet i byggnadsstyrelsens affärer borta vid Västerbron. Enligt de regler som åberopas i svaret gäller att ”sådan inredning som av bl.a. kostnadsskäl inte bör medföras ——— skall överlämnas till byggnadsstyrelsen av den flyttande myndigheten. Efter särskilt beslut av regeringen kan byggnadsstyrelsen överlåta inredningen till andra myndigheter inom Stockholmsområdet som redovisat behov av nya inventarier.” Jag har tagit reda på att en flyttning skulle kosta ca 80 000 kr. — vi kan runda av till 100 000 kr. Vad menas då med ”kostnadsskäl”? sammanhanget? Enligt pressen — här finns många uppgifter som jag tror på — ville planverket köpa eller överta, eller hur man nu skall uttrycka sig, åtminstone en del av inventarierna, men det var för sent. Vilken affärsmässighet har tillämpats? Beträffande det som sägs i svaret om de 50 96 av inredningen som har speciellt samband med vägverkets arbete vill jag framhålla att det självfallet fanns en del saker som bara vägverket kunde ha nytta av och som lätt kunde flyttas. Jag har försökt att få reda på hur mycket av den kvarlämnade inredningen som tillvaratagits av byggnadsstyrelsen för att tillföras myndigheter i Stockholmsområdet som är i behov av komplettering. Jag har emellertid inte fått något svar. Jag måste då fråga: Är inventarierna för gamla för att flyttas men duger för myndigheter här i Stockholm? Jag gissar att flyttkostnaderna har varit så små att det borde ha varit lönsamt att låta allt få följa med. Jag har vidare tagit reda på hur gamla möblerna och inredningen är. Det finns uppgifter om att mycket få saker anskaffats före 1965. Man kan fråga sig omt.ex. 15 år gamla stolar eller bord skall bytas ut i nuvarande läge, i en tid av sparsamhetsiver. Vilka privatpersoner har råd med något sådant? Jag vet att ritbord, som vid anskaffningen kostat ca 2 000 kr., har sålts för en tiondel av det priset. Det borde ha gått mycket bra att använda dem också i Borlänge. För 28 000 kr. plus moms köpte alltså en person saker som han fick mer än tio gånger så mycket för vid en senare försäljning. I och för sig unnar jag honom vinsten, men är det affärsmässigt från byggnadsstyrelsens sida? Kan man verkligen tro på kontrollen? Jag litar visserligen på riksrevisionsverket. Men går det inte att granska dessa affärer särskilt noga? Det står i svaret att den nya inredningen i Borlänge kostade 1 milj.kr. Jag gjorde en reflexion med en gång: Den miljonen kunde vi ha fått för fortsatt drift av vägstationen hemma i Vännäs. Det är mycket ont om pengar när det gäller oss där ute i periferin av landet. Svenska Dagbladet, som ju är en pålitlig tidning, skriver strax före nyår — den 31 december: ”Vägverkets "efterträdare utsedda. Utrymd byggnad får hyresgäster.” Då tänker man att de är på väg in nu. Men det står att inflyttningen skall ske så småningom. ”Lokalerna kostar staten c:a 450 000 kronor varje månad trots att ingen nyttjar dem.” Längre fram i artikeln står att årskostnaden är drygt 5,5 milj.kr. Om vi räknar med ett par år från i fjol — en del av vägverket flyttade ju tidigare — så har vi en kostnad på 10 milj.kr. Det är inte heller så små pengar. Jag tycker att man inte skall få använda statens medel på det här sättet. Sedan talas det om ombyggnad. För vad? Av en person som vet vad som sker fick jag reda på att man t.ex. skall göra två rum av ett — och kanske i vissa fall tvärtom. Jag undrar om man verkligen behöver göra detta. Det var stora kostnader som nämndes. Programmet för den här ombyggnaden är mycket diffust, och jag får en känsla av att det är ganska låg effektivitet i arbetet. Hur handläggs förvaltningen av statens byggnader? Jag har också fått veta att lokaler förhyrts av byggnadsstyrelsen i privathus, lokaler som har stått oanvända i åratal. Som exempel har nämnts lokaler i Solna, som naturvårdsverket skall ha. Något som jag också är förvånad över är att när man lokaliserade vägverket till Borlänge, tog byggnadsstyrelsen inte reda på hur marken såg ut där man skulle bygga. Den betecknas som en leråker, och inga högre byggnader var möjliga. I dag uppger man att byggnaderna är utbredda så att det finns 6 km korridorer och gångar, och man har husnummer ända upp till 38. Det måste vara mycket kostnadskrävande att arbeta i sådana hus. Vi kan också ifrågasätta riksdagens klokhet vid beslutet om utlokaliseringen. Jag tycker att moderaterna hade rätt uppfattning; vi var mycket tveksamma inför att flytta ut gamla verk, särskilt sådana som hade lokaler förut. Man trodde att 60 96 av de anställda skulle flytta, och det blev 18 96. Vad som ligger bakom detta förhållande måste också ha kostat mycket för oss skattebetalare — omställningssvårigheter och anställning av ny personal. Jag lyssnade till budgetministern i dag på morgonen när han var telefonväktare. Det var mycket roligt att lyssna — jag tycker att han gav bra och kloka svar. Men när det gällde kostnaderna för riksdagens flyttning — eftersom jag behandlar kostnadsfrågor nu vill jag gärna ta den saken också — fick jag uppfattningen att Rolf Wirtén inte har klart för sig hur byggnadsstyrelsen skötte ärendet. Jag menar att det är miljardbelopp som i onödan används för en lösning av riksdagens lokalfråga. Riksdagen kunde ha fått en mycket billigare lösning. Här har jag med mig bil. 19 till budgetpropositionen. Rolf Wirtén har själv undertecknat den, och jag kan inte klandra honom för det. Men jag vill hänvisa till en uppgift nederst på s. 17 om hur man skall ändra grundvattennivån på Helgeandsholmen. Man tänker sig att vissa åtgärder skall vara utförda före år 2000. ”Dessa innebär i stort att vattentröskeln i Stallkanalen flyttas till Norrbro samt att en ”tätskärm” utförs mellan Mälaren och Saltsjön i läge från Stallkanalen över Riksplan till Norrström.” Detta hör inte direkt till den här frågan, men indirekt hör den hit. Här gäller det ytterligare områden där skattebetalarna får vara med och betala sådant som jag anser vara oansvarigt i planeringen. Jag är medveten om att det inte är möjligt för budgetministern att yttra sig om denna fråga. Men jag menar att budgetministern som har ögat på pengarna och vet att tusentals kronor i sekunden ”Trinner i väg” — det är inte hans fel utan allas vårt fel — bör se på sådana här saker. Som riksdagsman från ett Norrlandslän, där känningarna av en nödvändig sparsamhet är svårare än på många andra håll, reagerar jag mot det slöseri som tydligen försiggår på central nivå. Och jag möter ofta frågor om detta. Jag har i dag inte angripit vägverket — jag vill gärna understryka det. Vägverket gör vad det skall göra. Jag vill inte heller pricka någon tjänsteman som har handlagt detta ärende. Men det måste på något sätt ha blivit fel i maskineriet — systemet är för tungrott och omfattande — när sådant här kan ske. Det får inte gå till på detta vis när det gäller statens byggnadsärenden. Vi snålar — då skall alla snåla. Jag tackar än en gång för svaret.